Herr talman! Låt mig i anslutning till detta ärende framhålla — som jag tidigare har gjort inom konstitutionsutskottet — att den överflyttning av medborgarskapslagstiftningen, som under förra riksmötet gjordes från arbetsmarknadsutskottet till socialförsäkringsutskottet, inte gärna kan vara riktig. Rösträtten är baserad på medborgarskapet. Lagstiftningen om medborgarskap bör därför — liksom annan lagstiftning om medborgerliga frioch rättigheter — tillhöra konstitutionsutskottets ansvarsområde. En justering i detta hänseende bör därför göras under vårriksdagen.

Herr talman! Inte mindre än sex motioner tar upp frågor om åtgärder mot våldsinslag i videofilmer. Det är enskilda motionärer från centern, folkpartiet och socialdemokraterna som har väckt dessa motioner. På mindre än åtta rader avfärdar utskottet motionskraven för denna gång. Konstitutionsutskottet hänvisar till yttrandefrihetsutredningen, som har i uppdrag att också behandla frågor om det extrema våld som förekommer i många videofilmer. Det är ett enhälligt betänkande, och som så ofta i fall där man hänvisar till pågående utredningar är även detta betänkande kortfattat och utan sakbehandling. Detta handlingssätt överensstämmer f. ö. med den praxis som råder i riksdagen, men jag menar ändå att frågorna om videovåld är så angelägna att utskottet borde ha redovisat någon form av viljeyttring. Videovåldet upplevs av stora grupper i samhället som ett stort hot, speciellt mot de yngre och barnen. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till de stora och enligt min uppfattning mycket välgrundade opinionsgrupper som kämpar för att få bort det extrema videovåldet. De gör det utifrån sitt upplevda ansvar för våra barns framtid. Människor i de grupperna består till stor del av lärare, föräldrar, kulturarbetare och företrädare för de ideella folkrörelserna. F. ö. lär det väl knappast finnas en Hem och Skola-förening här i landet som inte haft uppe frågor som har med videovåld att göra. Men också de i branschen verksamma, t.ex. radiooch TV-handlare, är Nr 51 bekymrade. Många upplever att det är en omöjlig situation att hantera Måndagen den nuvarande ansvarsfrågor när det gäller videofilm. 19 december 1983 Nu säger konstitutionsutskottet att man har ”besvarat” motionen med vad utskottet anfört. Det som utskottet anför är i och för sig hövligt, och det är, Å tgärder mot som jag nyss sade, i enlighet med gängse riksdagspraxis. Slutsatsen är: vänta våldsinslag i videooch se; konstitutionsutskottet vill avvakta ännu en tid. filmer Även om det kan finnas skäl i att avvakta yttrandefrihetsutredningens synpunkter, vill jag redan nu förutskicka att om inte utredningen tar upp förslag om att stoppa det extrema videovåldet, så måste regeringen och riksdagen gripa in och ta sitt ansvar — helt enkelt se till att de ovärdiga inslagen saneras bort, för sådana förekommer. Riksdagen har ett ansvar för det växande släktet också på det massmediala området. Självfallet skall demokrati och yttrandefrihet hållas i helgd, men det är också viktigt att man inte i skyddet av detta ohämmat får profitera spekulativt i det extrema våldet. Formerna för hur denna fråga skall hanteras kan självfallet — och måste — diskuteras, men det brådskar. Nu har jag ingen förhoppning om att riksdagen skall göra något annat ställningstagande än konstitutionsutskottets, men jag har känt det förpliktande att anmäla den otålighet som råder i och utanför riksdagen i denna fråga.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 14 behandlas bl.a. Kersti Johanssons och min motion 1982/83:1131, där vi begär förhandsgranskning av videogram, avsedda för försäljning eller uthyrning. Med anledning av att yttrandefrihetsutredningen snart väntas lägga fram sitt betänkande har utskottet inte tagit ställning till vår motion. Det är ju brukligt att man gör så när en utredning är på gång. Jag har inget yrkande men vill passa på tillfället att till riksdag och regering framföra följande inför den fortsatta behandlingen av den här frågan. Vi måste vara medvetna om att barn och ungdomar ser på videogram med grova inslag av våld, skräck och pornografi. Man ser dem i eget eller kamrats hem, och det är inte ovanligt att tittandet är sanktionerat av någon vuxen. De unga tittarna mår många gånger dåligt av det de sett. De känner ångest, får ont i magen, får dålig nattsömn osv. Forskarna tycks vara ganska eniga om att videovåldet har en utlösande effekt. Den unge präglas av det han eller hon ser, och i en pressad situation finns det risk för att man tar till våld för att lösa en konflikt. Det är ju så man har sett människor göra på video. Jag, och många med mig, har fått åtskilliga vädjanden från föräldrar och andra som i sitt arbete har mycket med barn och ungdom att göra om att vi skall se till att, som man säger, få slut på detta elände. De här grupperna kommer säkert också att framföra sina synpunkter när 85 utredningsbetänkandet sänds på remiss och inför den fortsatta behandlingen i riksdag och regering. Jag vill dock i det här sammanhanget beklaga att den tekniska utvecklingen går så snabbt att lagstiftningen ej hinner med, till men för barn och ungdomar. Herr talman! Yttrandefrihet är något fint, den skall vi värna om, men det får inte ske på bekostnad av barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

Herr talman! Ordföranden talade om när utredningen kan vara klar. Vi tackar för det beskedet. Det skulle också vara intressant att höra om Olle Svensson, med sina nära kontakter med kanslihuset, vet någonting om regeringens tidtabell när det gäller frågans hantering. Avser regeringen att lägga fram en proposition under våren? I så fall kan man naturligtvis anse att det har tagits hänsyn till den brådska som det talats om här. Jag tror att det är angeläget att frågan får en snabb behandling.
Herr talman!

Herr talman! I förevarande betänkande föreslås att riksdagsledamöternas arvode höjs med ca 20 96 från den 1 oktober i år. Fram till oktober 1985 skall lönerna höjas, så att årslönen då kommer att vara minst 52 000 kr. högre än i dag. Detta blir en lönehöjning om ca 45 96 för denna period. Det kan också tilläggas att våra löner i år redan höjts i enlighet med avtalet. Vpk yrkar avslag på detta förslag, och det finns alltså en reservation till utskottets betänkande. Man kan jämföra utskottsmajoritetens politik när det gäller de egna lönerna med den som förs när det gäller de övriga löntagarna. Resultatet talar för sig självt. Regeringen förordar i sin minibudget en lönehöjning om högst 6 70 för arbetare och tjänstemän i nästa avtal. Som Kjell-Olof Feldt uttryckte det i den ekonomiska debatten förra veckan: Avtalsrörelsen är det nålsöga krispolitiken nu måste ta sig igenom. För riksdagsledamöternas del skall alltså höjningen bli minst 45 96 under en tvåårsperiod, om det här förslaget går igenom. Vilka är då skälen för denna höjning? Det främsta skälet, som anges i förvaltningsstyrelsens förslag och konstitutionsutskottets betänkande, är att våra löner släpar efter lönerna för den grupp man 1974 ansåg att vi skulle jämföras med. Riksdagsledamöterna skall alltså kompenseras för en eftersläpning. Vi skall kompenseras för en annan grupps löneglidningar, ett förfarande som när det gäller andra lönegrupper anses som mycket bekymmersamt och förödande för alla försök att hålla nere inflationen. Det är ju inte så att riksdagsledamöterna är de enda som har fått ganska blygsamma lönehöjningar de senaste åren. Breda löntagargrupper har fått vidkännas kraftiga reallönesänkningar de senaste sju åren — det gäller framför allt de lågavlönade, som i dag ofta inte klarar att leva på sin lön. Dessa grupper har heller inte gynnats av någon skatteomläggning med åtföljande marginalskattesänkning. När dessa grupper begär kompensation anses de som oansvariga, de tar inte sitt ansvar för att få landets ekonomi på rätt köl igen. Vi anser att om det är några som borde känna sitt ansvar för Sveriges ekonomi, så är det ledamöterna i Sveriges riksdag. Vi har ju inte heller ens i dag några svältlöner, utan det är ju fråga om en ganska hög lön som skall höjas ytterligare. Jämför med AMU-eleverna, som har ett bidrag om 165 kr. per dag. Det går inte att existera på i dag — och ändå anses det omöjligt att höja detta bidrag. I utskottets betänkande redogörs också för en riksdagsledamots arbetsbörda. Ledamotskapet är i dag en helårsuppgift, säger man. Därför skall lönen nu som ett första steg höjas från 10 12 av en F 25. Vi skall ha ett helårsarvode. När det gäller ledamöternas arbetsbörda så kan vi väl vara överens om att den varierar från ledamot till ledamot. Några ledamöter har tid och möjlighet att gå tillbaka till sitt ordinarie arbete under sommaren, och det är förstås väldigt bra för dem att kunna hålla kontakten med sitt yrke. Andra ledamöter har en rad uppdrag vid sidan av riksdagsarbetet och anser sig ha fullt upp. Det är säkert riktigt, men vi får då inte glömma att många av uppdragen är arvoderade. För kommunala uppdrag utgår arvode. För landstingsuppdrag utgår arvode. För utredningsuppdrag utgår arvode. För uppdrag som styrelseledamot i olika statliga organ utgår arvode osv. Riksdagen har i år varit samlad 32 av årets 52 veckor. Jag inkluderar då de s.k. sammanträdesfria veckorna, men inte påsklovet. Om man tar bort fem veckors semester återstår 15 riksdagsfria veckor. Åtta av dessa veckor är inte betalda. Det är nog en riktig avvägning. Utskottet anser att ett genomförande av förslagen om arvodeshöjning och helårsberäkning borde kunna underlätta rekryteringen av riksdagsledamöter från den privata sektorn. Det här måste då vara ett problem för andra partier. Vpk:s riksdagsgrupp består till 50 96 av ledamöter från privata sektorn, 35 Io kommer från offentliga sektorn och 15 96 har tidigare haft andra uppgifter inom partiet och kan också sägas komma från den privata sektorn. Vi anser inte att detta är ett problem i dag. För framtiden kan vi heller inte se att det av löneskäl skulle vara några problem att rekrytera privatanställda arbetare eller kvinnor — två grupper som är underrepresenterade i den här kammaren. Jag förmodar att övriga partier tycker att det är ett problem att de inte kan locka till sig män som befinner sig i det privata näringslivets karriärtrappa. Nåväl, vi i vpk låter oss inte bevekas av att detta skäl acceptera en lönehöjning. Jag hörde en centerriksdagskvinna säga i radion häromveckan, apropå våra löner: Jag gör ju detta av intresse och inte av löneskäl. Och det är väl så det skall vara, eller hur? Låt mig slutligen säga några ord om de arbetsfria inkomster som vissa riksdagsledamöter uppbär. Det är ju så att statligt anställda får viss lön från sitt ordinarie arbete trots att de inte arbetar. Det är fel, anser jag. Jag har hört flera ledamöter skylla på att det är en avtalsfråga, och att andra har förhandlat fram resultatet åt dem. Men det är ju fullt möjligt att agera fackligt för att få en ändring. Men det gör man inte så gärna. Särskilt anmärkningsvärt tycker jag att det är när lärare tar tjänstledigt enbart under riksmötet och på sommarlovet går tillbaka till sin tjänst och uppbär lön. Jag utgår från att dessa lärare i fortsättningen kommer att ta tjänstledigt hela året, i varje fall om de i den följande omröstningen stöder utskottets skrivningar om att riksdagsledamotskapet i dag måste betraktas som en helårsuppgift. Utskottet säger beträffande detta att man delar styrelsens uppfattning att det finns anledning att i förhandlingssammanhang ta upp innehållet i de statliga löneavtalen på den aktuella punkten till ny bedömning om nu föreliggande förslag genomförs. Jag tycker att det skall bli mycket intressant att se hur det går med det. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vpk-reservationen, som innebär avslag på förslaget om höjning av riksdagsledamöternas löner.

Herr talman! Opinionsinstitutet SIFO offentliggjorde nyligen i ett av sina s.k. politiska nyhetsbrev en undersökning som återgav svar på frågan: ”Vad tycker du är en lämplig lön för en riksdagsman?” Enligt redovisningen av svaren från de utfrågade tycker väljarna att det inte alls är svårt att sätta årslön åt riksdagsmän. Resultatet blev att de fann en genomsnittlig lön på 183 000 kr. lämplig. Det är små skillnader i värdering i kronor av Sådana undersökningar bör man ta med åtskilliga nypor salt. Möjligen kan man dra slutsatsen att folk i allmänhet tror att riksdagsmännen har högre ersättning för sitt uppdrag än de faktiskt har. Arvodet uppgår f. n. till 115 956 kr. per år. Utöver arvodet utgår viss annan ekonomisk gottgörelse: traktamente med 124 kr. per dygn under riksmötet, kostnadsersättning med 1 130 kr. per månad för ledamöter med traktamente och 1 620 kr. i månaden för övriga. De sistnämnda ersättningarna avser att bestrida ledamöternas extra kostnader i Stockholm. Gör man en internationell jämförelse ligger Sverige långt efter de nordiska länderna, vars ledamöter har en ca 50 90 högre lönenivå, och ännu längre efter förbundsdagen i Västtyskland och deputeradekammaren i Frankrike, där arvodena är 2,5-3 gånger större än i svenska riksdagen. Arvodena för de svenska riksdagsmännen utreddes 1974 av företrädare för arbetsmarknadens parter. Det bestämdes då, för att vi riksdagsmän skulle slippa besluta i egna angelägenheter, att lönerna skulle följa byråchefernas. Så har inte kommit att ske. Riksdagsarvodena har låsts till F 25, som 1974 var normal lönenivå för byråchef. Numera har löneförändringarna gjort att byråchefernas löner mestadels ligger i lönefältet F 26-28. I de överväganden som nu har gjorts inom förvaltningsstyrelsen har huvudvikten lagts vid att uppdraget som riksdagsledamot ställer sådana krav på arbetsinsatser att det måste betraktas som helårsuppgift. För det övervägande antalet ledamöter kan uppdraget inte förenas med yrkesverksamhet. F. n. utgår lönen bara för tio månader. Enligt förslaget bör arvodet bestämmas till ett belopp motsvarande hela den lön — inte som nu tio tolftedelar — som utgår till statstjänsteman, med vilken jämförelse görs. Under första året skall enligt förslaget den ändringen ske att riksdagsman får full lön för hela året med början från 1 oktober i år enligt nuvarande grunder. Det innebär ett arvode per år på 139 140 kr. Under de två följande åren föreslås etappvis höjning, så att arvodet 1 oktober 1985 når den nivå som motsvarar lönesättningen för den jämförbara gruppen statstjänstemän, vilket var den ursprungliga avsikten med 1974 års beslut. Konstitutionsutskottet tillstyrker dessa förslag och erinrar om att under den period som gått efter den senaste revisionen av arvodena har kraven på riksdagsledamöternas arbetsinsatser fortsatt att öka. Att vara både beslutsfattare och representant ställer stora krav på riksdagsmännen. Enligt de enkätundersökningar som riksdagens utredning om arbetsformerna genomförde i mitten och slutet av 1970-talet arbetade den genomsnittlige ledamoten under en normal vecka då riksdagen var samlad omkring 55 timmar med riksdagsuppdraget och verksamhet i nära anknytning till detta. I anslutning till sitt förslag om arvodeshöjning berör förvaltningsstyrelsen sambandet mellan arvode och lön för de statsanställda. Enligt gällande avtal får statens anställda behålla viss del av lönen för den tid då de är tjänstlediga för att fullgöra uppdraget som ledamot av riksdagen. Denna ersättning motsvaras alltså inte av någon direkt arbetsprestation av den anställde. Denna löneförmån skall ses mot bakgrund av de låga arvoden som tidigare utgick för förtroendeuppdrag, däribland ledamotskap av riksdagen. Samtidigt har bestämmelsen medverkat till stora skillnader i förmåner mellan statsanställda riksdagsmän och riksdagsmän som enbart har arvoden. I det förslag som förelagts riksdagen uttalar förvaltningsstyrelsen att om den nu föreslagna höjningen av arvodena genomförs finns det anledning att ta upp innehållet i de statliga löneavtalen till ny bedömning. Frågan får aktualiseras i förhandlingssammanhang. Konstitutionsutskottet instämmer i detta uttalande. Marie-Ann Johansson har just pläderat för den vpk-reservation i vilken föreslås oförändrade arvodesvillkor. Det innebär ett underkännande av den ersättningsnivå som förordats som lämplig av en från riksdagen fristående utredning, bestående av ledande företrädare för arbetsmarknadens parter. Vidare tycks Marie-Ann Johansson inte acceptera konstitutionsutskottets bedömning att politikerrollen är tvåfaldig, att vi som folkets valda ombud inte bara bör använda vår tid till att förbereda och fatta beslut utan att vi också såsom representanter för våra väljare har en skyldighet att flitigt ta kontakt med människorna i våra valkretsar. På annat sätt kan jag inte uppfatta vänsterpartiet kommunisternas nej till att arvodet bör utgå för tolv månaders arbete och förord för att det som hittills skall beräknas efter tio månaders arbetsinsats. Samtidigt säger Marie-Ann Johansson — så tolkar åtminstone jag hennes anförande och reservationen — att det är angeläget för ledamot att minska det ekonomiska beroendet till annan uppdragsgivare än riksdagen. Den synpunkten har jag respekt för, eftersom den betonar de höga krav på integritet som bör ställas på en riksdagsman. Men jag vill bestämt hävda att önskemålet bäst tillgodoses genom bifall till utskottets hemställan. Det riksdagsbeslut vi står inför att fatta bereder vägen — det är min övertygelse — till en öppet redovisad ersättning på rimlig nivå för det uppdrag som enligt vår konstitution tilldelats den mest centrala rollen i vårt folkstyre. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag har också tagit del av den SIFO-undersökning som Olle Svensson nämnde först i sitt anförande. När jag fick se siffrorna undrade jag omedelbart hur man hade ställt frågorna. Talade man om för de tillfrågade hur hög den nuvarande lönen är? Ställde man frågan om de tycker att det är rimligt att riksdagsmännen skall höja sina löner med 45 96 på två år? Jag tror att om man hade ställt frågorna på det viset, hade man fått helt andra svar från allmänheten. Sedan gjorde Olle Svensson några internationella jämförelser. Vi har för vår del jämfört med den stora mängden löntagare i det här landet. Jag tycker inte att vi skall göra internationella jämförelser när det gäller lönesättningen. Jag tror inte att det skulle vara så bra om vi började tillämpa den principen i avtalsrörelser osv. Olle Svensson talade också om helårsarbete. Han sade att jag underkände utredningen från 1974. Tvärtom är det vi som håller fast vid vad den kom fram till, nämligen att riksdagsledamöterna skall ha 10/12 av lönegrad F 25. Jag undrar vad det är som har hänt sedan 1974, då en opartisk utredning fastslog att lönen skall utgå för tio av årets tolv månader. Har ansvaret för en riksdagsledamot blivit större sedan dess? Jag antar att väljarna även 1974 ställde krav på engagemang och aktiv medverkan från riksdagsledamöterna. Jag vill absolut inte förneka att den dubbla politikerrollen existerar, vilket Olle Svensson ville göra gällande. Naturligtvis skall vi både verka som riksdagsledamöter i det här huset och även ute bland väljarna. Jag tycker emellertid inte att detta har så mycket med lönen att göra. Jag anser inte heller att det förhållandet att det är ett ansvarsfullt arbete har med lönen att göra. Jag tycker att det är litet ihåliga argument som framförs av kammarledamöterna för att helt enkelt kompensera sig och höja lönerna. Majoriteten här i riksdagen går ju ut till övriga grupper och vädjar om återhållsamhet. Pensionärerna skall inte kompensera sig för devalveringen. De studerande har fått sin standard alltmer urholkad under 1970-talet. De kommer inte att få någon större kompensation för detta. Att i det läget kompensera sig med en 45-procentig höjning på två år tycker vi är otillständigt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Statens budgetunderskott är nu över 90 miljarder. De offentliga utgifterna motsvarar ca 70 26 av landets ekonomi. Det är världsrekord. En kraftfull neddragning av budgetunderskottet är nödvändig för att klara sysselsättningen, hejda inflationen och stoppa den annalkande statsfinansiella krisen. Om detta är alla riksdagspartier utom vpk överens. Neddragningen måste ske i huvudsak genom besparingar och nedskärning av de offentliga utgifterna. När det kommer till handling är det emellertid ofta klent med det politiska modet. Den här stora investeringen i Stockholmsregionen borde inte ha aktualiserats nu. Vi har från moderata samlingspartiet föreslagit utgiftsnedskärningar på 26-27 miljarder kronor, och vi säger konsekvent nej till investeringar, som vi kan avstå från. Vi säger också att om man kan åstadkomma absolut nödvändiga satsningar genom billigare lösningar, måste det lägre kostnadsalternativet väljas. Löser vi inte i dag problemen med den offentliga sektorn, kommer vi i morgon att tvingas vidta mycket drastiska och långtgående nedskärningar. SJ har under senare år uppvisat stora underskott. För budgetåret 1982/83 uppgår förlusten till ca 725 milj.kr., inkl. förräntningskravet. För samma budgetår har SJ över statsbudgeten dessutom erhållit ca 860 milj.kr. för driften av det ersättningsberättigade nätet. Det innebär att SJ inte uppfyllt målen enligt riksdagens beslut våren 1983 angående nya riktlinjer för SJ:s verksamhet. Riksdagsbeslutet innebar nämligen att det ekonomiska målet för SJ är att intäkterna från verksamheten skall täcka kostnaderna, inkl. avskrivningar på tillgångarnas återanskaffningsvärde och därutöver ge ett överskott, som motsvarar räntan på det disponerade statskapitalet. Den överenskommelse om lokaltågstrafiken i Storstockholm som träffats mellan staten, SJ och SL och som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 10 innebär att 2,3 miljarder i dagens penningvärde under en tioårsperiod skall investeras i utbyggnad av nya spår, ombyggnad och uppförande av lokalstationer samt ombyggnad av Stockholm C. Kostnaderna skall enligt överenskommelsen belasta Stockholms läns landsting, dvs. dess skattebetalare, till 42 96. SJ skall svara för förräntningen av 14 96, och staten skall svara för 44 96 av kostnaderna, dvs. drygt 1 miljard — i dagens penningvärde — som skall fördelas över ett tiotal år med 100 milj.kr. per år. I själva verket stiger successivt denna summa från 100 till ca 350 milj.kr. per år. Oavsett om pengarna tas med större eller mindre del från statskassan för den här investeringen är den inte försvarbar i dagens statsfinansiella situation. Dessutom kan den här investeringen vänta. Bl. a. den av Stockholms läns landstings trafikkontor och av Storstockholms Lokaltrafik 1982 gjorda utredningen Lokaltågen på längre sikt visar entydigt på att direktbussar för att avlasta trafiken i Stockholmsregionen är ett såväl billigare som bättre alternativ — flexiblare för trafikgivaren och bekvämare för resenärerna samt ger avsevärda tidsvinster. Man kan därför utan tvekan dra slutsatsen att bussen i det här fallet skulle vara det såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt bästa alternativet.

Direktbussar — och tvärförbindelser — innebär en avsevärd avlastning på den Trafiken i Stockholmsregionen är utformad som ekrarna i ett hjul, vilket innebär att stora resandeströmmar förs genom navet på hjulet, Stockholm C, även om det skulle vara bekvämare och snabbare för resenären att ta en direktbuss in till centrala delar eller en tvärförbindelse till en kommun i de yttre delarna. Landstinget och SL hade föredragit en mer begränsad spårutbyggnad och en ombyggnad av Stockholm C. Denna mer begränsade satsning ger ändå möjlighet till förstärkning av pendeltågstrafiken. Detta har SJ inte accepterat, därför att man önskade en samtidig förbättring av spårsystemen i Övrigt. SJ:s bedömning av järnvägstrafikens utveckling under en tioårsperiod finns redovisad i utredningen Stockholmsregionens järnvägstrafik 1982. I mycket är antagandena där osäkra när det gäller godsoch persontrafikutvecklingen. I tjänsteutlåtandet över SJ:s utredning från trafiknämnden vid Stockholms läns landsting sägs den 7 april 1983: Utredningen innehåller inte tillräckligt med underlag för att avgöra vare sig den samhällsekonomiska lönsamheten av utbyggnaderna eller SLL:s nytta i form av bättre lokaltågstrafik. Kontoren och SL ifrågasätter om inte den samhällsekonomiska nyttan för varje spårutbyggnadsprojekt borde redovisas innan beslut om utbyggnad fattas. Prognoserna för fjärroch godstågstrafiken är osäkra och inte avstämda mot vägoch flygtrafik. Alternativa prognoser vid olika yttre förutsättningar och deras konsekvenser för utbyggnadsbehovet borde redovisas.

Med så stor diskrepans mellan behov och kostnader är därför den föreslagna investeringssatsningen inte acceptabel. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna vid trafikutskottets betänkande nr 10, vilket innebär avslag på utskottets hemställan.
Herr talman! Förslagen i propositionen, som grundar sig på det förtjänstfulla arbete som bl.a. förre finansministern Gunnar Sträng lagt ned, är i stort sett bra och innebär betydande förbättringar då det gäller lokaltågstrafiken i Storstockholmsregionen. Åtgärderna är alltså mycket motiverade och syftar till absolut nödvändiga förbättringar som bl.a. vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit under en följd av år. Den här frågan har blivit litet grand av en följetong också här i riksdagen. Men det finns någon eller några skönhetsfläckar, och detta har utgjort utgångspunkten för den motion som vpk har väckt. Det gäller då upprustningen av Södertälje södra järnvägsstation, som enligt vad riksdagen vid flera tillfällen förutsatt skulle beaktas i den fortlöpande investeringsplaneringen. Den har tyvärr inte heller i detta sammanhang blivit föremål för något konkret förslag till förbättringar. Trots tidigare principuttalanden och ställningstaganden från trafikutskottet och riksdagen, synes det som om man än en gång nu skjuter lösningen av vad man i folkmun kallar ”Södra-eländet” ytterligare framåt i tiden. Förhållandena vid Södertälje Södra, med den nedslitna stationsbyggnaden och den tunnel som förbinder olika plattformar via branta, smala trappor, är nära nog desamma som för över 50 år sedan. För varje år som går utan att en omfattande upprustning och ombyggnad sker, förvärras och försvåras förhållandena för både personal och trafikanter. Behovet av handikappanpassning och nödvändigheten av att förbättra säkerheten vid passering av spåren med barnvagnar är akuta. De trånga utrymmena utgör betydande risker, inte minst med tanke på den trängsel som råder vid många tider på dygnet och i samband med att snabbtåg passerar. Tyvärr är det så att många äldre människor, barnfamiljer och handikappade drar sig för att utnyttja möjligheten att ta tåget från Södertälje, helt enkelt därför att det är så besvärligt och ibland förenat med oöverstigliga hinder för dem att göra det. Det hade därför varit synnerligen befogat att i det här sammanhanget få till stånd en upprustning av det slag som sker på andra stationer, med hissar, anpassning av plattformarnas höjd OSV. Det finns stora brister i Stockholmsregionens järnvägstrafik, och det har som bekant fått och får återverkningar i hela vårt järnvägssystem. Stockholm är både då det gäller fjärrtrafik och lokaltrafik en flaskhals, där störningar av olika slag får stora återverkningar för hela regionen och för stora delar av vårt land. Det som utskottet säger i år är ungefär likadant som det utskottet har sagt de tre senaste åren när vi från vpk har fört detta på tal. Man har sagt att frågan om en upprustning och ombyggnad av Södertälje Södra järnvägsstation får prövas i samband med fortlöpande investeringsplaner för SJ och det arbete som sker inom verket. Tidigare har man gjort det tillägget, att man har förutsatt att de i motionen omnämnda förhållandena därvid skulle beaktas. Vidare har utskottet tidigare i princip varit överens om att frågan alltjämt har stor betydelse och bör lösas snarast möjligt. Nu har man inte tagit med de här skrivningarna. Jag förutsätter ändå att man i kommande investeringsplaner skall ta med detta, så att vi får det här eländet ur världen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis göra ett par kommentarer till de moderata reservationerna och Görel Bohlins inlägg.

En prioritering av spårburna transporter måste gälla, och vi måste ha en trafikfördelning som bestäms av samhällsekonomiska bedömningar och inte av snävt marknadsekonomiska resonemang. Nödvändiga förbättringar och investeringar i Stockholmsregionen skall inte betalas enbart av resp. länshuvudmän eller regionens skattebetalare. Detta är en fråga av stor vikt, och den omfattar betydligt flera intressen än deras som är bosatta i regionen. Jag yrkar bifall till den vpk-reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Genom den s.k. Hörjelöverenskommelsen 1966 skapades förutsättningar för en bra och förbättrad kollektivtrafik i Stockholmsområdet. Genom pendeltågstrafikens utbyggnad och en förutseende satsning på tunnelbanan har i Storstockholmsområdet skapats ett kollektivtrafiksystem som saknar motstycke. Det torde inte finnas en enda stad i världen av Stockholms storleksordning som har ett så välutvecklat kollektivtrafiksystem och en så hög andel kollektivtrafikresande. Under senare år har utvecklingen dock klart visat att man för pendeltågstrafiken nått kapacitetstaket och att en utbyggnad av spårkapaciteten därför är nödvändig. Utbyggnaden är inte bara nödvändig för att lösa Storstockholmsproblemen, utan också därför att fjärrtrafiken drabbats av bristen på dubbelspår. Under flera har år har socialdemokraterna i såväl Stockholms landsting som trafikutskottet här i riksdagen krävt en utbyggnad av spårkapaciteten. Under den borgerliga regeringstiden hände dock inget i denna fråga. Man hänvisade till de stora motsättningar som förelåg mellan statens järnvägar och Storstockholms Lokaltrafik om finansieringen av den nödvändiga utbyggnaden. Statens järnvägar har hävdat att SJ inte fått ersättning för sina gemensamma kostnader, medan Storstockholms Lokaltrafik å sina sida ansett att SL fått betala för höga räntekostnader. Genom dessa motsättningar var risken stor att en för hela landet nödvändig utbyggnad skulle försenas. För att lösa motsättningarna i finansieringsfrågorna och lägga grunden för en fortsatt utbyggnad och upprustning av spårkapaciteten tillsatte den socialdemokratiska regeringen en förhandlingsman med uppgift att utarbeta en överenskommelse om SJ:s lokaltågstrafik i Storstockholm. Utredare och förhandlare blev förutvarande finansministern Gunnar Sträng. Gunnar Sträng lyckades ena parterna, och en uppgörelse mellan staten, SJ och SL kunde komma till stånd. Det är denna uppgörelse som ligger till grund för den proposition vi nu behandlar. Låt mig säga att pendeltågsresenärerna och SJ-resenärerna bör sända en tacksamhetens tanke till Gunnar Sträng för det utomordentliga arbete han lagt ner och som skapat grunden för en framtida god lösning av tågtrafiken i Storstockholmsområdet. Uppgörelsen innebär att drygt 2,3 miljarder kronor kommer att investeras under perioden fram till 1992. Bl. a. skall bansträckan Älvsjö-Flemingsberg och Karlberg-Ulriksdal förstärkas med två nya spår, och sträckan Älvsjö-Flemingsberg utgör en första etapp i dubbelspåret ner till Järna. Vidare kommer Stockholms Central och Stockholms Södra att byggas om. Flertalet lokaltågsstationer skall upprustas, och den länge efterlängtade stationen vid Flemingsberg kommer till stånd. Riksdagen fattade i våras beslut om en finansiell rekonstruktion av SJ. Genom detta beslut skapades bl.a. klarhet i vad SJ:s ekonomiska ansvar skall omfatta. Investeringar som inte är strikt företagsekonomiskt lönsamma men har stor samhällsekonomisk betydelse skall inte ingå i SJ:s ansvar, utan beslutas och ekonomiskt garanteras av regering och riksdag. Avtalet mellan staten, SJ och Stockholms landsting är ett typexempel på sådana investeringar. Man kan inte motivera dem från strikt företagsekonomiska utgångspunkter, men inte förty är de nödvändiga för att kollektivtrafiken skall fungera. Det är också ett riksintresse att fjärrtrafiken inte störs eller hindras av pendeltågen. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är därför dessa investeringar ytterst lönsamma och angelägna. Mot denna bakgrund är det således naturligt att staten tar sin del av investeringskostnaderna. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att vi i trafikutskottet vid behandlingen av uppgörelsen fått en bred majoritet bakom densamma. Det är endast moderata samlingspartiet som ställt sig vid sidan om och klart dokumenterat sin motvilja mot att vara med om att lösa kollektivtrafikproblemen i Storstockholmsområdet. Moderaterna säger i sin motion och reservation att endast företagsekonomiskt motiverade investeringar skall genomföras. Driver man den tesen och menar allvar, betyder det att man antingen vill höja biljettpriserna med något över 200 > för att det skall gå ihop företagsekonomiskt, eller också att man vill lägga ner all kollektivtrafik i landet som uppbär statseller kommunalstöd. Sannolikt är det det senare alternativet som moderaterna förespråkar. I våras förde man som bekant fram kravet att två tredjedelar av SJ:s anslag för icke lönsam järnvägstrafik skulle prutas. Det förslaget skulle, om det hade genomförts, ha lett till att två av tre tåg på det ersättningsberättigade nätet fått ställas in. Detta visar klart den järnvägsfientlighet som kännetecknar moderaternas politik. Även i Stockholms läns landsting motsatte sig moderaterna förslaget, men då från helt andra utgångspunkter. Man tyckte avtalet var för dyrt för SL. Här i riksdagen motiverar man sitt avslag med att investeringarna inte är företagsekonomiskt motiverade och att det blir en för hög kostnad för staten. Det är bra, Görel Bohlin, att vara konsekvent, men det måste ju vara någon konsekvens även i galenskaper. Är avtalet för dyrt för SL, eller är det för dyrt för staten? Det kan ju inte vara för dyrt för båda parter. Till utskottets betänkande har även vpk fogat en reservation, i vilken man kräver en upprustning av Södertälje Södra järnvägsstation. Parterna har vid förhandlingarna enats om att inte ta med detta projekt i avtalet, och jag menar att det vore ytterst olämpligt om riksdagen i efterhand gick in och ändrade förutsättningarna för avtalet på det sätt som föreslås i reservationen. Denna fråga får prövas i vanlig ordning av SJ, när man fastställer sina investeringsplaner. Om vi har en något annorlunda skrivning i utskottets betänkande i denna fråga i år än vi har haft tidigare, innebär det inte att vi har en förändrad inställning till hur man skall lösa frågan om Södertälje Södra. Låt mig, herr talman, till slut bara slå fast att man inte behöver hysa den oro som man på vissa håll hyst om att den investering vi nu har att ta ställning till skulle få negativa inverkningar på de framtida väganslagen. Det kommer inte att bli på det sättet — någon koppling med väganslagen, som fanns i avtalet från 1966, föreligger icke i detta avtal.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
Herr talman! Kurt Hugosson talar om att det bör göras en samhällsekonomisk bedömning. Trafikkontoret i Stockholms läns landsting har kritiserat avtalsförslaget därför att det saknas just en sådan. Man säger i sitt utlåtande att det för en samhällsekonomisk bedömning behövs uppgifter om restids-, förseningsoch kostnadsskillnader mellan olika utbyggnadsetapper och trafikeringsalternativ. På samma sätt som sker för vägprojekt i form avs.k. objektsanalyser borde nyttan redovisas för varje utbyggnadsobjekt m.m. Man har en lång rad invändningar, och kritiken mot den SJ-utredning som ligger till grund för förslaget är mycket hård. När det gäller det kapacitetstak som Kurt Hugosson påstår att Stockholms central sätter skulle jag vilja säga att trafikutredarna vid landstinget också har sagt att kapacitetsbehovet inte enbart avgörs av antalet tåg utan också av tågens tidslägen. Eftersom SJ nu påstår att det är fråga om att ge framför allt godstrafiken och i viss mån också persontrafiken ökat utrymme, menar trafikutredarna att det också går att förlägga den trafiken till andra delar av dygnet än just den tid, en och en halv timme morgon och kväll, då Stockholms central har den hårdaste belastningen. Vad beträffar vårt önskemål om och vårt krav på företagsekonomiskt motiverade projekt — vi sade inte företagsekonomiskt lönsamma — framgår det ganska tydligt även av SJ:s utredning att ombyggnaden av Stockholms central är ett projekt som man kan betrakta som företagsekonomiskt motiverat. Man kan dessutom dra den slutsatsen att man inom SJ själv anser att ungefär det belopp det är fråga om kan vara företagsekonomiskt motiverat, eftersom det är så stor andel som man har gått med på att förränta.
Herr talman! Kurt Hugosson säger beträffande Södertälje Södra järnvägsstation att de parter som har förhandlat och träffat det avtal som ligger till grund för propositionen har enats om att inte ta med Södertälje Södra i avtalet. Det är väl inte riktigt. Man kan naturligtvis beskriva det på olika sätt, men sakförhållandet är att man vid den prioritering som tydligen har gjorts beträffande olika stationer och vid beräkningar av kostnader i detta sammanhang inte har aktualiserat frågan om Södertälje Södra järnvägsstation. Det är däri åsiktsskillnaderna finns. Utgångspunkten för vår motion har varit att vi tycker att det är en miss att man i detta sammanhang inte har aktualiserat och tagit med den frågan. Det ligger utanför min bedömning att säga huruvida de 120 miljonerna skulle räcka för att också göra en upprustning av Södertälje Södra järnvägsstation. Men kvar står vårt förslag i motionen om att riksdagen ändå borde göra ett uttalande om att det är angeläget att snarast ta itu med upprustning och ombyggnad av Södertälje Södra. Jag noterar naturligtvis med glädje trafikutskottets ordförandes deklaration om att man har samma syn på vikten och betydelsen av den här upprustningen från trafikutskottets sida, även om skrivningarna i det här utskottsbetänkandet har blivit litet annorlunda.

Herr talman! Jag vill först till Tore Claeson säga att frågan om Södertälje Södras stationsbyggnad över huvud taget inte har aktualiserats i de förhandlingar som har pågått eller legat till grund för denna uppgörelse. Det är från dessa utgångspunkter vi anser att det skulle vara olämpligt att nu i efterhand gå in och göra förändringar i avtalet. Nog om detta. Jag vill till Görel Bohlin säga att den tjänstemannautredning om direktbussar i Stockholm som hon hänvisar till inte har fått stöd, varken av SL:s styrelse eller av trafiknämnden i Stockholm. Det är intressant att Görel Bohlin nu vill göra gällande att detta inte är en samhällsekonomisk bedömning. I sin motion talar moderaterna över huvud taget inte om samhällsekonomiska överväganden utan säger att bara investeringar som är strikt företagsekonomiskt motiverade skall komma till stånd. Jagställde en fråga till Görel Bohlin: Hur kommer det sig att moderaterna i Stockholms läns landsting har en helt annan uppfattning och motivering för att säga nej till avtal än vad moderaterna i riksdagen har? I landstinget tyckte moderaterna att det var för dyrt för landstinget, här i riksdagen tycker Görel Bohlin att det är för dyrt för staten. Svara på den frågan! Moderaterna understryker att det företagsekonomiska tänkandet är så betydelsefullt för deras ställningstagande när det gäller att lösa kollektivtrafiken. Ge mig då, Görel Bohlin, en redogörelse för vilka företagsekonomiska principer det är man tillämpar när man slår vakt om Roslagsbanan och Lidingöbanan. Det finns ju inga andra banor med så stora förluster där man vill slå vakt om trafiken. Vad var det för företagsekonomiska principer som låg bakom moderaternas kovändning i landstinget när man ställde upp för ett behållande av persontrafiken på sträckan Kårsta-Lindholmen? 200 personer per dag åker dessa 1,5 mil med tåg. Vad är det för företagsekonomiska principer? Jag tycker att det är ganska avslöjande att moderaterna inte vill vara med om att satsa 2,3 miljarder fram till 1992 för att lösa kollektivtrafiksproblemen i Stockholm och därmed också lösa framkomligheten för SJ:s fjärrtrafik. Har Görel Bohlin glömt bort det elände vi hade i Stockholmsområdet under vintern för två år sedan? Redan nuvarande situation visar ju att vi har nått kapacitetstaken och att vi måste göra investeringar. Det är därför förvånansvärt att en moderat från Stockholms län i den här kammaren står och försvarar sitt avslagsyrkande.
Herr talman! För det första vill jag påpeka att jag i mitt anförande framhöll att det var ett samhällsekonomiskt dåligt underlag som låg till grund för det här förslaget. För det andra vill jag säga angående kapacitetsutrymmet på Stockholms central att problemet beträffande såväl närtrafiken som fjärrtrafiken hade kunnat lösas på ett både billigare och enklare sätt genom en satsning på Stockholms central, tvärtrafik och direktbussar. När det gäller kostnaderna tycker jag att Kurt Hugosson för ett mycket egendomligt resonemang om å ena sidan statens kostnader och å andra sidan samhällsmotiverade projekt, utan att tala om de samhällskostnader som faktiskt inryms i detta projekt. Den tidsordning i vilken dessa olika projekt och förslag har presenterats för beslutsfattarna är också egendomlig. Den 2 juni 1982 presenterades avtalsförslaget för Stockholms läns landsting. I april 1983 kom det tjänsteutlåtande som var så nedgörande i sin kritik. Jag tycker att det är högst egendomligt att man fattar beslut innan man tagit del av och i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till sina egna utredares synpunkter.
Herr talman! Mycket kort: Det är med viss förvåning man lyssnar till Görel Bohlins argumentering. Det är faktiskt så att en mycket stor och bred majoritet i Stockholms läns landsting har ställt sig bakom avtalet. Man är från landstingets sida medveten om att man måste lösa dessa problem. Man är också från järnvägens och statens sida medveten om att om man inte får till stånd en lösning av problemen med pendeltågseländet i Storstockholmsområdet, så klarar man inte fjärrtrafiken. Det är där de samhällsekonomiska övervägandena kommer in. Och detta ligger helt i linje med den finansiella rekonstruktion och det nya system som riksdagen lade fast så sent som för ett halvår sedan. Men redan då, när det beslutet fattades, ställde sig moderaterna vid sidan om. Nu försöker Görel Bohlin föra in ett samhällsekonomiskt resonemang, men i motioner och reservationer står inte en rad om det.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är mycket positivt att denna överenskommelse har kommit till stånd. En väl fungerande kollektivtrafik är alltid nödvändig, och den kanske är särskilt nödvändig i en region som Stockholmsregionen. Stora vinster är att göra dels socialt genom att man kan förkorta människornas arbetsdagar, dels miljömässigt genom att man kan minska biltrafiken. Det är därför som det är viktigt att man satsar de resurser som behövs. Att anlägga företagsekonomiska aspekter på detta, som moderaterna gör i sin reservation, även om Görel Bohlin försökte ändra motiveringen i sitt anförande, är inte försvarligt. Här måste man ha samhällsekonomiska aspekter. Det finns också vissa framtidsperspektiv som man bör beakta. Det gäller planerna att dra ett nytt dubbelspår från Flemingsberg till Järna. I ett särskilt yttrande, som fogats till betänkandet, har centerpartisterna i utskottet pekat på att man måste beakta de stora miljövärden som kan beröras av ett sådant projekt. Jag tror att det är viktigt att man också fortsättningsvis är öppen för att pröva andra alternativ än en spårdragning genom Grödinge. Till sist tycker jag att det är beklagligt att man i denna uppgörelse inte tagit med en upprustning av Södertälje Södra. Södertälje Södra börjar närmast bli historisk till sin karaktär, och det är viktigt att vi får rusta upp stationen innan riksantikvarien lägger sig i saken. Tiden är för länge sedan passerad för Södertälje Södra som fungerande station i dess nuvarande utformning. Därför kommer jag i omröstningen att stödja vpk-reservationen när det gäller Södertälje Södra. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Helt kort: Om man åberopar samhällsekonomiska skäl måste man fråga sig om de verkligen har tillräcklig tyngd. I dagens ekonomiska situation innebär detta en åderlåtning av statskassan. Samhällsnyttan måste vägas mot den samhällsnackdel som uppkommer i och med en så stor utgift för staten och för landstinget. Riksintresset kan diskuteras. Stockholmsregionens problem kan lösas på enklare sätt. Man kan också skjuta lösningen av en hel del av dessa problem på framtiden genom kompletterande trafik, genom direktbussar.

Konstitutionsutskottets betänkanden 11 och 12 kommer nu att behandlas i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang sedan dessa betänkanden slutbehandlats.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att försöksverksamheten med gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium skall upphöra den 1 juli 1984. Utskottet har mildrat regeringens förslag något genom att ange att man bör få ta in elever till gymnasieutbildningen även för läsåret 1984/85. Dessa elever och de som redan nu är inskrivna bör få fullfölja sin utbildning där. Försöksverksamheten föreslås därefter upphöra. Bakgrunden till förslaget är att undervisningen på gymnasienivå för svårt rörelsehindrade elever skall organiseras regionalt. Landet skall då indelas i fem regioner. Statens förhandlingsnämnd har på regeringens uppdrag sedan 1979 förhandlat om ett kommunalt övertagande av verksamheten, men några resultat har ännu inte uppnåtts i förhandlingarna. Vänsterpartiet kommunisterna har givetvis inget att erinra mot att rörelsehindrade elever får möjligheter att studera närmare hemorten, särskilt inte med tanke på att många av dem i dag avskräcks från gymnasial utbildning därför att skolan är belägen alltför långt från hemorten. Om beslutet om en regionalisering kan få dessa elever att påbörja en gymnasieutbildning, har vi givetvis ingenting att invända mot detta — tvärtom. Vad vi kommunister reagerar mot är att riksdagen enbart skall ta ställning till frågan om att lägga ner en väl fungerande skola, utan att samtidigt ta ställning till vad som skall ersätta den. Skärholmens gymnasium uppfyller de krav som kan ställas på en skola för att även gravt rörelsehindrade skall kunna fungera där. För denna grupp elever handlar det inte bara om att själva skolan är anpassad efter deras behov, utan det är också av avgörande betydelse hur miljön runt omkring skolan är. Eleverna skall kunna ta sig fram till affärer i närheten och till posten och banken, trots att de måste göra det i en otymplig rullstol. Studietiden för de här eleverna innebär inte bara att de bedriver gymnasiestudier, utan den innebär också en inövning i samhälleligt liv. Det är inte ovanligt att rörelsehindrade ungdomar lever isolerade och blir helt beroende av sina föräldrar. Därför är det oerhört viktigt att de får en chans att under gymnasietiden bygga upp största möjliga självständighet. Då behövs det, förutom en väl fungerande skola och anpassade elevhem, en miljö runt omkring som inte lägger hinder i vägen för elevernas försök att ta sig ut i samhället. När vi nu skall fatta det här nedläggningsbeslutet finns inga förslag om gymnasieorter — förutom Skärholmen — som tillnärmelsevis uppfyller de krav som man måste ställa i samband med denna verksamhet. För att kunna genomföra den här regionaliseringen måste man först hitta gymnasieorter som kan uppfylla dessa speciella krav. När man har gjort det, måste man genomföra ombyggnader eller nybyggnader och alla anpassningsarbeten. Men innan man har kommit så långt, måste planeringen vara klar. Sedan kommer projekteringen och till slut byggandet. Inget av allt det här kommer att ha kunnat påbörjas den 1 juli 1984. Hur många år det sedan dröjer innan vi har fått gymnasier och en miljö runt omkring som fungerar så som Skärholmen gör i dag kan inte någon svara på. Det lär nog ta åtskilliga år. Herr talman! Trots de här väl underbyggda argumenten mot en nedläggning av Skärholmens gymnasium föreslår utskottet att riksdagen i dag skall besluta att verksamheten där skall upphöra. Det går inte att frigöra sig från tanken att nedläggningsbeslutet skall användas som en påtryckning i förhandlingarna med kommunerna. Kanske uppnår man sitt syfte på så sätt. Men vi i vänsterpartiet kommunisterna kan inte medverka till en nedläggning av gymnasiet i Skärholmen utan att vi vet vilka eller vilket alternativ som skall ersätta skolan. Herr talman! Det är nästan omöjligt att i det här fallet låta bli att dra paralleller med en annan gymnasieskola här i trakten som var nedläggningshotad. Då gällde det inte ett gymnasium för elever som hade särskilda behov. Då gällde det ett gymnasium för elever som hade fått en alldeles speciell begåvning. I det fallet kunde man ställa upp med ett alternativ. Det alternativet förkastades dock av eleverna och föräldrarna. Det blev en mycket kraftig opinion mot nedläggningen. Nedläggningen av Skärholmens gymnasium har inte föregåtts av samma massiva ”rubriktrumpetande” i tidningarna, utan det har varit ganska tyst om Skärholmens gymnasium. Den här gruppen elever har naturligtvis inte samma möjlighet att föra sin åsikt till torgs. För dem skulle det vara ett ganska stort företag att ta sig in till Stockholm på lördagsförmiddagar och på lunchtid. Jag vet inte om de är något vidare på att sjunga heller. Jag yrkar, herr talman, bifall till vår reservation, som är ett avslagsyrkande på förslaget om att lägga ned gymnasiet i Skärholmen.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar rymmer en rad förslag till åtgärder för elever med handikapp av olika slag. För den grupp elever som här berörs är detta mycket betydelsefulla insatser. Jag vill därför uttrycka tillfredsställelse över att regeringen har kunnat skapa utrymme för de reformer som nu föreslås. Utbildningsutskottet har utöver propositionen haft att behandla ett femtontal motioner. Utskottet har eftersträvat att nå enighet kring dessa frågor. Jag tror faktiskt att det har ett värde i sig att på just det här området kunna genomföra reformer i samförstånd. Jag har i kontakter med de handikappade själva fått ett starkt intryck av att de har varit angelägna om att vi i riksdagen skulle undvika partipolitiska motsättningar i denna fråga. Mot denna bakgrund är jag glad att kunna konstatera att det bara på en enda punkt föreligger en reservation till utskottsbetänkandet. Vänsterpartiet kommunisterna vill inte nu fatta beslut om den framtida organisationen för den utbildning som nu bedrivs för svårt rörelsehindrade vid Skärholmens gymnasium. Låt mig betona att utskottet har behandlat den här frågan ingående. Vi har haft överläggningar med företrädare för Skärholmens gymnasium och eleverna där. Vi har stor förståelse för den oro som de har gett uttryck för. Utskottet gör därför på denna punkt ett viktigt uttalande, som vi hemställer att riksdagen skall ställa sig bakom. Uttalandet innebär: 1. Elever från hela landet bör få tas in vid Skärholmens gymnasium även inför läsåret 1984/85. 2. De elever som tas in inför läsåret 1984/85 och de elever som redan går vid Skärholmens gymnasium bör få fullfölja sin utbildning vid denna skola under samma ekonomiska förutsättning som gäller i dag. 3. Utskottet pekar på möjligheten att elever från hela landet även därefter kan tas in vid Skärholmens gymnasium. Denna möjlighet kan öppnas genom ett samarbete inom den östra regionen och mellan planeringsregionerna. Med detta uttalande anser utskottet att syftet med de motioner som behandlar den fortsatta verksamheten vid Skärholmens gymnasium är tillgodosett. Det bör med dessa övergångsanordningar vara möjligt att komma fram till godtagbara lösningar vad gäller den permanenta verksamheten för berörda elevgrupper. Med detta anser jag att utskottet har bemött den oro som finns på detta område och bemött även de invändningar som görs i reservationen från vpk. Jag vill bara tillägga att utskottet är helt enigt om principen om regionalisering. Även vpk ställer således upp på den idén. Det har gällt att hitta övergångsanordningar inför en fullt genomförd regionalisering. Jag vill sedan med några ord beröra det särskilda yttrande nr 1 som ett antal socialdemokrater fogat till betänkandet. Vi var från början inställda på att tillstyrka att ett riksrekryterande gymnasium för hörselskadade skulle placeras i Härnösand. Vid behandlingen av ärendet i utskottet har det emellertid klart framgått att det från handikapporganisationerna finns ett starkt intresse av att en gymnasieutbildning för hörselskadade förläggs till Örebro, där det redan finns en gymnasieutbildning för döva och gravt hörselskadade. Berörda organisationer har nu en i förhållande till tidigare förändrad syn på integration mellan de döva och gravt hörselskadade å ena sidan och de hörselskadade å andra sidan. Den klara profilering som propositionen utgår från, med en utbildning i Örebro med starkt teckenspråklig inriktning, och en utbildning i Härnösand med oral undervisning, anses därför inte motiverad. Organisationerna har betonat att de två berörda grupperna hörselhandikappade inte är klart åtskiljbara. Det uppkommer ibland behov av att få byta utbildningsgrupp, och detta bör kunna ske utan att vederbörande tvingas byta utbildningsort. Jag har självfallet stor förståelse för den besvikelse som man känner i Härnösand över utbildningsutskottets ställningstagande. Men frågan om anordnandet av gymnasieutbildning för hörselskadade är inte och kan inte få vara en lokaliseringsfråga eller en regionalpolitisk fråga i första hand. Utskottet har här ansett sig böra ta största möjliga hänsyn till den syn på integration som de handikappade själva klart uttalat. Jag vill understryka att de handikappade i denna fråga har redovisat en total enighet inför utskottet. Med respekt för denna uppfattning har utskottet enat sig om att förorda att en gymnasieutbildning för hörselskadade förläggs till Örebro, under förutsättning att ett godtagbart avtal kan tecknas med Örebro kommun. Jag hoppas att kammaren är beredd att visa samma respekt för de handikappades egna önskemål och att vi här kan undvika att göra denna fråga till en regionalpolitisk fråga. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande ställer vpk upp på principerna om en regionalisering av gymnasieverksamheten för rörelsehindrade elever. Men det vi vänder oss emot är att vi i dag skall fatta beslutet om att lägga ner verksamheten i Skärholmen utan att vi vet vad vi tar ställning till i stället. Förhandlingarna är inte avslutade ännu, och vi vet ingenting om kommunernas möjligheter att ställa upp med alla de resurser som behövs i gymnasieskolor för de här eleverna. Georg Andersson pekade på en skrivning i utskottets betänkande där det Nr 52 står att detta beslut inte utesluter att elever från hela landet tas in vid Måndagen den Skärholmens gymnasium som ett resultat av samarbete inom den östra — 19 december 1983 regionen och mellan denna region och övriga regioner i landet. Detta blir ganska obegripligt. Tror inte Georg Andersson själv på regionaliseringen, = Å tgärder för elever eller varför påpekar han att det skall finnas sådana här möjligheter? Jag med handikapp i skulle vilja ha ett klart besked: Vad är det vi tar ställning till här i dag? När — 4etallmänna skol
Herr talman! Regionaliseringen innebär att vi får planeringsberedningar i ett antal regioner. Hela tanken bygger på att man i regionerna skall kunna skapa förutsättningar för att klara de problem som olika handikappgrupper har. Men kan man inte klara det i den egna regionen, innebär också regionaliseringen möjlighet att klara problemet i samarbete med andra regioner. Jag har uppfattat att vi generellt är överens om denna princip. Låt mig bara tillägga att vi i utskottet tror på kommunernas vilja och förmåga att klara övergången till en regionalisering även i fråga om den verksamhet som bedrivs nu vid Skärholmens gymnasium. Som vi bedömer det har vi med utskottets ställningstagande gett en betryggande övergångstid för att klara omställningen.
Herr talman! Men, Georg Andersson, vore det inte förnuftigare om vi väntade med nedläggningsbeslutet i fråga om Skärholmens gymnasium tills vi har klart för oss vad förhandlingarna med kommunerna kommer att ge? Vi vet att integreringsprinciperna har funnits inom särskolan också, men där har kommunerna fått backa. De har inte kunnat uppfylla integreringskraven på grund av sin dåliga ekonomi. Och kommunerna har en mycket dålig ekonomi — det måste Georg Andersson veta. Om man har en dålig ekonomi samtidigt som man har planer på att förändra utbildning och annat vet vi att det är ekonomin som blir avgörande. Jag kan inte se att regeringen har lagt fram några som helst förslag som kommer att förbättra kommunernas ekonomi fram till ungefär 1990 — några sådana förslag finns inte. Därför vågar vi inte tro på att det skall komma fram några godtagbara alternativ till Skärholmens gymnasium. Därför tycker vi att det vore klokt om vi avstod från att fatta detta beslut tills vi vet vad som kommer att erbjudas i stället.
Herr talman! Jag har inte uppfattat situationen så att kommunerna skulle ha sämre ekonomi än staten. I vad på det ankommer tror jag inte att detta är en farofylld väg.

Herr talman! En god skola kännetecknas av att den ägnar omsorg om alla sina elever. Också de som har svårare än sina kamrater att nå fram till kunskap och delaktighet måste mötas med allvar och respekt, och skolan måste ägna dem särskild möda. De som tror att den skola som särskilt månar om den som har det svårare än andra skulle vara en mindre god skola för de begåvade tar miste. I själva verket är den skolan bättre också för de mest begåvade. En skola som vågar sätta sitt mål så högt att den vill nå alla med sin undervisning skapar ett intellektuellt och kulturellt klimat som gagnar också den elev som har lättast att finna vägen till kunskapen. En skola som nöjer sig med att nå de bättre lottade blir lätt en skola som är en klätterstege i stället för en bildningshärd — ett ställe där man strävar upp till en högre nivå för att kunna slå sig till ro där, i stället för en skola som väcker livslång kunskapstörst. Det är mot denna bakgrund som propositionen om åtgärder för elever med handikapp i det allmänna skolväsendet skall ses. Bakom propositionen finns alltså både en strävan att hjälpa dem som har det svårt och en vilja att skapa en god skolmiljö för alla elever. Det är naturligtvis med tillfredsställelse som jag har kunnat framlägga denna proposition med dess väsentliga förstärkningar av skolans möjligheter i en tid då vi tvingas göra besparingar också på skolområdet. Utbildningsutskottet har i sin behandling av propositionen i allt väsentligt ställt sig bakom förslagen, Jag skall därför bara kommentera några punkter. Det gäller gymnasiet för hörselskadade, valet av huvudort i den norra planeringsregionen och frågan om avveckling av försöksverksamheten med gymnasium för rörelsehindrade i Skärholmen. Låt mig börja med att säga några ord om gymnasiet för de hörselskadade. Integrationsutredningen föreslog att de hörselskadade barnen skulle få en egen gymnasieskola. Den gymnasieskola som fanns i Örebro och som vände sig till döva och gravt hörselskadade kunde inte tillgodose utbildningsbehoven för de hörselskadade barn som med hörseltekniska hjälpmedel kunde tillgodogöra sig oral undervisning. Det gällde alltså de barn som inte var teckenspråkiga. Samtidigt hade dessa ungdomar svårigheter att följa undervisningen om de integrerades i den vanliga gymnasieskolan. 1970-talet har inneburit en stark strävan att förstärka möjligheterna för döva barn och ungdomar att utveckla de dövas eget språk, teckenspråket, genom att ge dem både undervisning och fritidsverksamhet i teckenspråkig miljö. Mot denna bakgrund var det knappast möjligt för regeringen att tillgodose kravet på ett hörselgymnasium genom en gemensam lokalisering av gymnasiet för döva och gravt hörselskadade och ett nytt gymnasium för hörselskadade som inte var teckenspråkiga. Det var skälet till att vi valde en annan förläggningsort, Härnösand. Under hösten har det emellertid visat sig att de organisationer som företräder de döva och hörselskadade har svängt i fråga om synen på integration. I skrivelser och vid uppvaktningar som jag — och också utskottet — har fått ta del av har meddelats att markeringen av teckenspråkets roll egentligen bara avser undervisningssituationen och undervisningsgruppen. En ökad integration är angelägen i fritidsverksamhet och boende, enligt det som nu sägs. Det innebär naturligtvis att den klara profilering som var regeringens tanke och som redovisas i propositionen — Örebroskolan skulle ha en starkt teckenspråkig profil och Härnösandsgymnasiet en oral profil — inte längre blir nödvändig. I Örebro får man en gemensam grupp döva, gravt hörselskadade och hörselskadade elever som kan röra sig fritt mellan grupperna och som egentligen bara skiljs åt i undervisningssituationen. Det betyder givetvis på sikt en större öppenhet för en blandad teckenspråkig och oral kommunikation i skolan, med undantag av den rena undervisningssituationen. Jag tror att det är viktigt att man gör det påpekandet, eftersom detta är en förändrad syn på teckenspråk och dövhandikapp jämfört med vad som tidigare har sagts under 1970-talet. Nu framhålls att elevgrupperna inte är så lätt urskiljbara som integrationsutredningen har hävdat — gränserna flyter. Då blir det möjligt att välja en gemensam förläggningsort för de båda gymnasieformerna. Det är möjligt att detta på sikt också kan komma att få konsekvenser för specialskolans och hörselklassernas organisation. I propositionen har föreslagits att Härnösand skulle bli huvudort för den norra planeringsregionen. Ett av skälen härtill var naturligtvis att gymnasiet för hörselskadade föreslogs ligga där. När nu gymnasiet integreras med gymnasieverksamheten för döva och gravt hörselskadade i Örebro, minskar givetvis argumenten för Härnösand som regionshuvudort i styrka. Jag kan därför inte invända mot en förläggning till Umeå. Frågan om ett gymnasium för rörelsehindrade har uppmärksammats under den tid som gått sedan propositionen framlades. Jag vill då understryka — och efter det replikskifte som nyss fördes här i kammaren ser jag det som nödvändigt — att förslaget att avveckla den särskilda försöksverksamheten i Skärholmen naturligtvis inte syftar till att de rörelsehindrade skall få sämre möjligheter. Propositionen innebär faktiskt att väsentligt mera pengar tillförs verksamheten också för de rörelsehindrade: ett par tre gånger så mycket ställs till förfogande i form av resurser. Men vi har ansett det vara viktigt att de resurserna tillförs, så att också denna handikappgrupp kan få en god gymnasieskola nära hemorten. De elever som i dag finns i Skärholmen skall inte behöva bryta upp från en känd skolmiljö, men jag tror att det för kommande årskullar blir ännu mer angeläget att skapa gymnasieutbildning i nära anknytning till hemmiljön. De planeringsberedningar som föreslås inrättade bör, med de mycket bestämda uppdrag som de får, ha förutsättningar att kunna tillgodose den uppgiften. Jag har alltså haft anledning att notera tillfredsställelse över att propositionen har mött en sådan samstämmighet vid riksdagsbehandlingen. Jag hoppas att uppslutningen också skall komma till uttryck i andra sammanhang där vi har att behandla undervisningen av barn och ungdomar som inte lika lätt som flertalet barn kan tillgodogöra sig det som skolan erbjuder.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Göransson. Han garanterade från talarstolen att de rörelsehindrade vid Skärholmens gymnasium genom dagens beslut inte skulle få sämre möjligheter, utan att de skulle få bättre möjligheter. Vi tror att regeringen har goda ambitioner, men det hela handlar ju om, som jag har sagt förut, att vi inte känner till vilka alternativen är. Jag skulle vilja veta på vilket sätt de kommer att få det bättre. Kommer de här gymnasieorterna att bättre uppfylla villkoren för en handikappanpassad miljö än vad Skärholmen gör i dag? Kommer skolan att vara bättre? Kommer eleverna att få ett större utbud av linjer att välja mellan? Kommer elevhemmen att vara bättre anpassade? Det är många sådana frågor som vi skulle vilja ha svar på innan vi ställer upp när det gäller att besluta om nedläggning av försöksverksamheten vid Skärholmens gymnasium. Det beror inte på att vi misstänker att det skulle kunna bli sämre, utan på att vi inte vet vad vi röstar på i dag.
Herr talman! För de elever som går i Skärholmen i dag är det självfallet angeläget att de kan få vara kvar i den skola som är deras invanda miljö. Genom propositionen och ett riksdagsbeslut i dag ställs det väsentligt utökade resurser till förfogande för att rörelsehindrade elever framöver skall kunna få en god gymnasieutbildning nära sin hemort. Detta tycker jag faktiskt är att ge dessa elever en bättre start i livet än de f. n. har. De resurser som tillförs planeringsberedningarna är en garanti för att de också kommer att kunna få bättre möjligheter.

Herr talman! Jag var en av ledamöterna i integrationsutredningen, vars slutbetänkande har legat till grund för proposition 1983/84:27. När vi nu inom kort kommer att fatta beslut om åtgärder för elever med handikapp i vårt skolsystem känner jag därför alldeles speciell glädje och tillfredsställelse. Jag gör det särskilt därför att intentionerna i utredningen i allt väsentligt har blivit tillgodosedda, såväl i propositionen som i utbildningsutskottets betänkande 1983/84:8. Utskottet har, som redan har sagts, gått ifrån propositionens förslag på ett par områden. Ett av dem gäller förslaget att lokalisera ett gymnasium för hörselskadade elever — med rekrytering från hela Sverige — till Härnösand. I den moderata motionen 1983/84:82 med Per Unckel som första namn har vi yrkat avslag på propositionen i denna del och förordat att detta gymnasium förläggs till Örebro. Liknande yrkanden framförs också i motionerna 1983/84:66, 67 och 70. En gränsdragning mellan olika grader av hörselhandikapp är svår för att inte säga omöjlig att göra. Många hörselskadade elever återfinns i ett mellanskikt mellan gravt hörselskadade och hörselskadade. Det är inte alls ovanligt att en elev kan känna sig mest hemma ibland i den ena och ibland i den andra gruppen. För att relationerna mellan dessa grupper skall förstärkas måste frågan om dövas och hörselskadades gymnasieutbildning Nr 52 lösas i ett sammanhang. Framför allt måste anordnandet av gymnasieutbild Måndagen den ningen underlätta för ungdomarna att finna sin grupptillhörighet. 19 december 1983 Dessa synpunkter har samstämmigt framförts till oss från Hörselfrämjan finns i Örebro, framstår det för elevernas bästa som fördelaktigast att förlägga även ett riksgymnasium för hörselskadade dit." Det har också blivit utskottets enhälliga beslut. Därmed har motionskraven tillgodosetts. Ett annat område där utskottet inte direkt gått emot propositionens förslag men väl gjort förtydliganden gäller gymnasieundervisningen för svårt rörelsehindrade elever vid Skärholmens gymnasium. Det är bra att utskottet klart säger ut att denna utbildning skall kunna fullföljas av de elever som går där och av dem som påbörjar den under nästa läsår. Det är också bra att utskottet framhåller att utbildningen skall kunna fortsätta genom ett framtida samarbete mellan de olika regionerna i landet. Slutligen, herr talman, vill jag peka på ett avsnitt som inte berörts i utskottsbetänkandet men som framhålls mycket starkt i integrationsutredningens slutbetänkande samt även tas upp i propositionen. Det gäller handikappforskningen. I dag vet vi t.ex. mycket litet om handikappade barns känslomässiga och psykiska svårigheter vid övergången från förskola till skola. Ännu mindre vet vi om vad som händer de handikappade eleverna när de går ut i arbetslivet. Vi har inga forskningsresultat som kan påvisa vilken form av integration som ger de bästa förutsättningarna för handikappade elevers senare förankring på arbetsmarknaden. Statsrådet Göransson räknar med, som också sägs i propositionen, ”att delegationen för social forskning avser att i samråd med socialdepartementet och forskningsrådsnämnden tillkalla en särskild initiativgrupp för handikappforskning”. Han räknar också med ”att integrationsutredningens förslag om forskningens inriktning beaktas av gruppen vid planeringen av forskningsinsatser”. Herr talman! Det räknar också jag med, och därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Särskild uppmärksamhet har i detta betänkande ägnats åt placeringsorten för gymnasieelever som är hörselskadade. Folkpartiets riksdagsgrupp ställer sig liksom övriga partier bakom utskottets förslag. Utskottet motiverar sitt ställningstagande väl, och jag vill i detta sammanhang endast lämna några kompletterande synpunkter, som jag anser bör finnas med i riksdagens protokoll utöver de rent pedagogiska motiveringar som inte behöver upprepas. För de här ungdomarna är familjen mycket betydelsefull. Många föräldrar vill följa med sina barn och väljer då att flytta till den ort där gymnasieskolan 113 finns. Det gäller då att bryta upp från tidigare bostadsort, skaffa nytt arbete och anpassa sig till en ny miljö. Också för de barn i familjen som inte är hörselskadade gäller det att anpassa sig till nya skolor, få nya kamrater osv. Detta kan många gånger vara mödosamt som det alltid är när en familj skall flytta. Eftersom övergångar förekommer mellan skolformerna, är det betydelsefullt att dessa kan genomföras utan att vare sig eleven eller familjen behöver göra nya uppbrott. En annan fråga som är utomordentligt betydelsefull är de hörselskadade och döva barnens integration i samhället. Här har naturligtvis de kommuner — och även invånarna i dessa kommuner — som får ta emot undervisning av det här slaget ett stort ansvar. Eleverna är utsatta. De har ofta mycket gott om pengar genom de olika stödformer som finns. Man kan emellertid inte komma ifrån ansvaret för utsatta ungdomsgrupper enbart genom att ge dem pengar. Tvärtom kan eleverna då bli utsatta genom dem som på ett oriktigt sätt önskar exploatera ungdomar som har mycket pengar. För elevernas framtid i ett normalt yrkesliv vore det kanske värdefullt, om de under sin fritid hade fickpengar som någorlunda överensstämmer med de medel som andra skolungdomar förfogar över. Herr talman! Handikappade ungdomar skall naturligtvis ha allt stöd som erfordras, och inga missuppfattningar får uppstå om min syn på denna fråga. Men jag tror att det vore värdefullt om skolministern i positiv anda, gärna tillsammans med föräldraorganisationerna och handikapporganisationerna, ville överväga denna fråga, som i och för sig berör flera departement. Från folkpartiets sida finns inga särmeningar i betänkandet, och jag har sålunda endast att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Integrationsdebatten kring handikappade barn har förts mycket intensivt under de senaste åren. Bakgrunden är självfallet de mycket dystra upplevelser som många handikappade har haft genom åren på de slutna och speciella institutioner som fanns, upplevelser som sedan bidrog till en isolering i samhället. För vissa grupper av de svårt rörelsehindrade, särskilt de cp-skadade, fanns inte ens möjlighet till skolutbildning vid någon anstalt. Analfabetism på grund av obefintlig skolgång finns fortfarande kvar bland en hel del äldre cp-skadade. Så sent som 1962 fick alla barn skolplikt. Diskussionerna under 1970-talet har alltså förts utifrån det positiva syftet att alla barn, oavsett handikapp, skall integreras i sin vanliga skola i sin vanliga miljö. Men som alltid, när man är ivrig att få bort något gammalt system som har fungerat mycket dåligt, kan debatten kanske gå litet snett och få övertoner. För att helt enkelt få fram det usla i det system som har varit tvingas man kanske överbetona det man tror på. Jag tror att debatten när det gäller de svårast rörelsehindrade barnen har fått sådana övertoner. Det har nu visat sig att en del av rh-barnen ytligt sett klarat integrationen, med trösklar och hjälpmedel, men i social bemärkelse blivit mycket ensamma. När det gäller döva och hörselskadade barn har man konstaterat just detta problem mycket tydligt. Det räcker inte med en rumslig integrering. De Nr 52 behöver en kamratgrupp omkring sig som lever under samma villkor. Detta Måndagen den tar man också mycket allvarligt på i propositionen. 19 december 1983 För synskadade har utvecklingen varit en helt annan. Där har man klarat integreringen på ett helt annat sätt. Åtgärder för elever När det gäller de rörelsehindrade barnen och ungdomarna är bilden inte med handikapp i entydig. De allra svårast rörelsehindrade barnen är ofta inte bara det allmänna skol rörelsehindrade, som många tycks tro, utan har också stora medicinska problem och framför allt kommunikationsproblem; de har i många fall svårt att tala. En del av dem har alltså i många avseenden minst lika stora behov som de svårt hörselskadade barnen när det gäller att få identitet i den egna gruppen. Men bilden är som sagt inte entydig. Behoven är olika. Det måste alltså finnas valmöjligheter. Det är uppenbart att rörelsehindrade barn och ungdomar måste få känna tryggheten av att vara delaktiga i en kamratgrupp som lever under samma villkor. Propositionens förslag om att hastigt avbryta Skärholmens gymnasiums verksamhet som försöksgymnasium från den 1 juli nästa år var kanske mot denna bakgrund förhastat. Jag är därför mycket glad över utskottets eniga förslag om att de elever som nu går där och de som söker in under läsåret 1984/85 skall få göra det på de villkor som gäller i dag. Det gör att det blir litet tid för att bygga upp resurser regionalt. I utskottets betänkande säger man också att när de nuvarande villkoren upphört att gälla skall det inte hindra att elever från hela landet tas in vid Skärholmens gymnasium som ett resultat av samarbete mellan regionerna. Det är bra. Man har förtydligat propositionen här. Men en punkt återstår, och där vill jag ställa en fråga till utskottets föredragande och statsrådet Göransson: Vad händer med den sociala delen — med elevhemmen, omvårdnaden, sjukgymnastiken osv.? I propositionen sägs det nämligen att hemkommunen skall stå för skolkostnaden via den interkommunala ersättningen. Från det s.k. SÅS-anslaget kan den kommun som bedriver undervisningen få ytterligare medel för att täcka sina ökade kostnader. Men, säger man, beträffande resten — elevhemmen, omvårdnaden osv. — skall enligt socialtjänstlagen vistelsekommunen stå för kostnaden. Det betyder att om Skärholmens gymnasium, som än så länge är det enda för svårt rörelsehindrade, även i framtiden skall stå öppet för elever från andra delar av landet, så gäller det undervisningsdelen. Hur går det då med resten? Är tanken att Stockholms läns landsting och Stockholms kommun skall tillgodose alla behov av omvårdnad, sjukvård osv.? Det är egentligen den springande punkten, om Skärholmen även under ett antal år efter det att kommunen eventuellt tar över ansvaret skall kunna vara en tillgång för hela landet. Det inger också tveksamhet att staten, som det står i propositionen, skall överföra medlen från styrelsen för vårdartjänst till SÅS-anslaget, om förhandlingarna går i lås. Pengar som nu används för elevvård skall alltså gå 115 till SÅS-anslaget, som uttryckligen inte får gå till omvårdnad. Avsikten är då att vistelsekommunen skall stå för det hela. Jag skulle alltså vilja ha ett förtydligande på den här punkten. Om Skärholmen skall kunna fungera som ett informellt riksgymnasium, så länge landets kommuner inte kan ta hela ansvaret själva, måste den sociala delen klaras. Då kan man tänka sig tre utvägar. Kan SÅS-anslaget användas trots allt? Eller kan man höja den interkommunala ersättningen i likhet med vad mant.ex. gör vid Bräcke-Östergård? Eller — och det kanske är det enklaste — kan styrelsen för vårdartjänst få stå för den här delen även fortsättningsvis? Att behovet av Skärholmens gymnasium några år framöver är mycket stort tror jag är fullständigt klart. I dag är det 17 av de 31 eleverna som kommer från orter utanför Stockholms län. Jag hoppas att jag kan få svar på mina frågor.
Herr talman! Eftersom jag direkt får frågan av Margareta Persson när det gäller boende och socialt ansvarstagande för de rörelsehindrade eleverna, vill jag gärna så långt det är möjligt ge ett direkt svar. Delar av detta faller naturligtvis under socialministerns ansvarsområde, och jag kan inte gå in på dessa delar alltför djupt.

Det finns alltså en idé om att inte befria kommunen från ett ansvarstagande för den medborgare som har drabbats av handikapp. Ytterst är det naturligtvis vistelsekommunen som har att ta ansvar för dem som finns där. Jag förutsätter dock att man med hjälp av den planeringsberedning som finns och inom ramen för de överenskommelser som görs mellan kommunerna kommer att klara av den delen. Låt mig bara peka på en effekt som det aldrig går att komma ifrån när det gäller vistelsekommunens belastning. Denna redovisades tidigare här i kammaren av Lars Ernestam i fråga om Örebro. Det förekommer alltså i mycket stor utsträckning att föräldrar flyttar till den ort där deras barn går i skola, och då får ju de kommuner där olika utbildningar finns en högre ekonomisk belastning än andra kommuner, genom att de får ansvar för både dem som bor i kommunen och dem som går i skola där.
Herr talman! Jag är helt på det klara med problemen med vistelsekommunen. Det är helt korrekt att det är den kommun som man vistas i som skall ta ansvaret. Det är bara det att det blir litet speciellt i detta fall, när det nu är det enda ställe där rörelsehindrade ungdomar kan få sin gymnasieutbildning under överskådlig tid. Därför tar jag fasta på en mening i Bengt Göranssons anförande: ”Jag förutsätter dock att man med hjälp av den planeringsberedning som finnsoch Nr 52 inom ramen för de överenskommelser som görs mellan kommunerna Måndagen den kommer att klara av den delen.” Jag hoppas att jag kan tolka detta så att man 19 december 1983 via den interkommunala ersättningen skall kunna klara den sociala biten. Annars är jag rädd för att kommunerna ute i landet inte kommer att ha någon Åtgärder för elever möjlighet att skicka sina handikappade elever till Skärholmens gymnasium. med handikapp i det allmänna skol

Herr talman! I motion 1983/84:58 har jag och några andra moderater tagit upp frågan om gymnasieutbildning för hörselskadade elever. Vi uttryckte vår tveksamhet till ett riksgymnasium i Härnösand. Jag har haft kontakt i frågan med främst västra planeringskonferensen för hörselskadade elever, men jag har även fått ta del av synpunkter från en hel del andra organisationer och skolor. Jag har också själv sysslat med fortbildning av döva och hörselskadade i flera år. När utskottet accepterat Örebro som gymnasieort, är detta ett steg i rätt riktning. Låt mig bara peka på ett förhållande som bör uppmärksammas och som har uppmärksammats. Jag tänker på pedagogiken när det gäller att undervisa döva och hörselskadade, som ju är olika för dessa båda grupper. Detta framgår f. ö. av ett särskilt yttrande som är knutet till betänkandet och som har utskottets ordförande som första namn, vilket denne har berört tidigare. Även statsrådet Göransson nämnde detta i sitt anförande. Jag skulle i det sammanhanget vilja säga att detta är en delvis ny inriktning, som det säkert tar en viss tid för berörda parter att acceptera. Man har bl.a. sagt till mig att en sådan här integrerad skola inte får bli alltför stor. Den måste kunna fungera som en god hemmiljö för sina elever. Herr talman! Jag har bara velat framföra dessa synpunkter från människor som på olika sätt arbetar med utbildning av döva och hörselskadade. Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet dels förslaget från regeringen i proposition 1983/84:27, dels ett antal motioner. Jag och några partikamrater har i en motion yrkat att åtgärder vidtas för att stimulera teckenspråksundervisningen i grundskolan. Föredragande statsrådet betonar de dövas och gravt hörselskadades behov av gemenskap med den egna gruppen och att det är viktigt med teckenspråksmiljö. Teckenspråket är de barndomsdövas första språk och har därför stor betydelse för gemenskapen i den gruppen. Nödvändiga satsningar på teckenspråket och på samhörigheten mellan de döva bör emellertid också innefatta strävanden efter fungerande kommunikationer och gemenskap även mellan döva och hörande. Utskottet har anslutit sig till vad föredragande statsrådet har sagt och anser också att de handikappade eleverna bör ha en så bra situation som möjligt. Allt detta låter mycket bra, om man tolkar statsrådet rätt. Statsrådet menar att man skall sträva efter fungerande kommunikationer och 117 gemenskap mellan döva och hörande, och därmed skulle vår motion vara tillgodosedd. Men så är inte fallet. Utskottet avstyrker motionen och säger att införande av teckenspråket som läroämne i grundskolan skulle innebära ett alltför stort ingrepp i läroplanen och få konsekvenser för andra ämnen. Jag tror att utskottet inte har det rätta intresset av att få fungerande kommunikationer mellan döva och hörande. Eftersom utskottet är enigt är det ingen mening med att komma med något yrkande, men jag lovar att återkomma i ärendet. En annan fråga som behandlas i detta betänkande är gymnasial utbildning för hörselskadade. Statsrådet har också mycket ingående redovisat att det är skillnad mellan att vara döv och att vara hörselskadad och finner det angeläget att markera att det är två skilda utbildningar med olika inriktning. Jag tycker att statsrådet även i denna fråga intar en riktig ställning. Jag tror också att man inom en mycket nära framtid behöver gymnasial utbildning för hörselskadade på flera platser i landet, exempelvis i Mellannorrland och södra Sverige. Eftersom man vet rätt bra hur många döva människor det finns men är ganska osäker om hur många hörselskadade det finns, tror jag att gymnasial utbildning behövs på flera platser. Även här tycker jag att statsrådet har gjort en riktig bedömning, när han vill placera den första gymnasieskolan i Härnösand. Att utskottet, och speciellt de socialdemokratiska ledamöterna, inte har stött sitt eget statsråd är rätt underligt. Eftersom jag inser att Härnösand är den rätta lokaliseringsorten skall jag hjälpa de socialdemokrater som vill stödja sitt eget statsråd. Herr talman! Jag yrkar bifall till regeringens förslag om att förlägga den gymnasiala utbildningen för hörselskadade till Härnösand. Det betyder ett bifall till regeringens förslag i dess helhet.

Herr talman! Frågan om lokaliseringen av den gymnasiala utbildningen för hörselskadade har varit föremål för diverse turer här i riksdagen. I propositionen föreslås att Härnösands kommun skall medges rätt att fr.o.m. läsåret 1984/85 anordna riksrekryterande gymnasial utbildning för hörselskadade inom ramen för sin gymnasieskola i Härnösand. Utskottet har frångått regeringens förslag och förordar i stället att utbildningen lokaliseras till Örebro. Jag skall inte närmare gå in på de olika motiveringarna, men jag vill ändå konstatera att regeringen i sin proposition ansett att de kriterier som krävs för denna utbildning väl kan tillgodoses inom ramen för Härnösands gymnasieskola. Placeringen till Härnösand är dessutom ur geografisk synpunkt att föredra med hänsyn till att rekryteringen till utbildningen skall vara rikstäckande. Herr talman! Jag anser därför att lokaliseringen av hörselgymnasiet bör ske till Härnösand, och jag ansluter mig av de anförda skälen till det yrkande som Elis Andersson här har fört fram.

Herr talman! Eftersom jag blev apostroferad av Bengt Wiklund skulle jag vilja påminna honom om vad jag sade, nämligen att intentionerna i integrationsutredningen i allt väsentligt hade blivit tillgodosedda. Därmed menar jag inte att alla delar just i dagens läge har kunnat bli det. Beträffande det som Bengt Wiklund sade om hörselgymnasiet vill jag säga att det är helt klart att vi i utredningen talade om ett gymnasium för hörselskadade, men vi talade aldrig om var någonstans i landet det skulle lokaliseras.

Herr talman! Egentligen hade jag inte tänkt delta i den här debatten, för det står ett enhälligt utskott bakom det betänkande som vi nu diskuterar. Men debatten har ju fått en ganska märklig utformning under kvällens lopp. I utbildningsutskottet har vi alltid haft ambitionen att skaffa oss ett så bra och heltäckande underlag som möjligt, innan vi går till beslut. I denna fråga om ett gymnasium för hörselskadade, såväl som i många andra frågor, har vi haft att behandla dels ett regeringsförslag, dels ett antal motioner från samtliga partier. Vi har också genom vårt kanslis försorg införskaffat ytterligare kompletterande uppgifter, och vi har fått ett antal skrivelser från de organisationer som ifrågavarande ungdomar tillhör. Vi har också hos oss i utskottet haft företrädare för de döva och för de hörselskadade. Alla har varit eniga om vikten av att få dessa utbildningar samordnade till Örebro. Utskottet har berett detta ärende så seriöst som man någonsin kan önska sig. Jag måste säga att utskottet, med det föreliggande underlaget som grund och med beaktande av de önskemål som framförts från de grupper som ändå borde vara de som bäst känner till förhållandena, har gjort ett gott arbete. Utskottet har också visat att man har haft klart för sig vad man velat säga innan man fattat ett beslut. Det finns många skäl till att man föredragit Örebro som lokaliseringsort. Jag skall inte gå in på dem; många har gjort det tidigare. Vi har nu upplevt ganska märkliga turer. Utskottet har varit enigt. Sedan går en av utskottets ledamöter upp här i talarstolen och talar om att han egentligen inte tycker som utskottet men att han inte kunnat reservera sig, vilket är en ganska märklig formulering. Vidare yrkar han bifall till propositionen — tvärtemot vad han varit med om att besluta i utskottet. Till sist skulle jag vilja säga, herr talman, att det är två saker som jag beklagar. Det ena som jag beklagar är att man på departementet inte redan i våras, i maj månad, då den första skrivelsen från organisationerna kom in, tog hänsyn till de önskemål som framfördes där. De följdes sedan upp i september. Det andra som jag beklagar är att man yrkar bifall till en förläggning av gymnasiet till Härnösand — tvärtemot önskemålen från organisationerna. Jag beklagar att detta har blivit något av en regionalpolitisk fråga. Det gör jag från de ungdomars synpunkt som det gäller. Jag tycker att ett beslut enligt utskottets förslag är ett steg i rätt riktning för Nr 52 att förverkliga det som statsrådet så riktigt sade i sitt anförande, att även

; | med handikapp i Herr talman! Jag hade inte heller tänkt att gå upp i den här debatten, men detällmännaskol det har blivit så i alla fall. Motivet för detta gymnasiums tillkomst har på ett utmärkt sätt angivits av både statsrådet och utskottets ordförande. Jag vill också mycket starkt betona att detta är ett länge närt önskemål från organisationernas sida. De berörda föräldrarna till hörselskadade barn och barnen själva, som skall få denna utbildning, hälsar med tillfredsställelse att detta gymnasium kommer till stånd. Statsrådet bör vara på det klara med att man är mycket glad över det. Statsrådet har också väl motiverat varför gymnasiet skall lokaliseras till Örebro. Det motivet är väl känt. Uppfattningarna har svängt hos dem som är berörda, men nu ligger uppfattningen fast. Man kan i de dövas och hörselskadades organisationer ha en debatt om hur man vill ha utbildningen. Nu har man bestämt sig. Jag vill på dessa organisationers vägnar dels tacka för detta beslut, dels konstatera att deras önskemål är att gymnasiet lokaliseras till Örebro. De berörda organisationerna är glada och tacksamma för att de nu, som vi hoppas, får sin skola. De står helt bakom detta förslag och framför sin hälsning och sitt tack. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Också jag skall ägna mig åt bara en liten del av detta betänkande, nämligen frågan om lokaliseringen av gymnasieskolan för hörselskadade. Jag skall börja med att redan nu yrka bifall till Elis Anderssons yrkande. Utskottsbehandlingen av den här frågan är märklig. Vi har fått historien relaterad av utskottets ordförande Georg Andersson. Han berättade att allra först var man inställd på att man skulle följa propositionen, innebärande en lokalisering till Härnösand. Men så kom handikapporganisationerna och uppvaktade utskottet, och utskottet ändrade åsikt. Jag har träffat enskilda föräldrar som ingalunda instämmer i vad de här handikapporganisationernas ledningar har tyckt och sagt till utskottet. Men det här öppnar framför allt en principfråga. Det skall alltså i fortsättningen gå till på det sättet, i varje fall i utbildningsutskottet, att om riksorganisationer kommer och uppvaktar, då ändrar utskottet åsikt. När man gör så tar man faktiskt enligt min mening de första stegen in i ett korporativt samhälle, ett samhälle där organisationer av olika slag griper in i det politiska händelseförloppet och där det finns en hel del som vackert följer efter när detta sker. Vad skall ske i nästa steg? Man kan tänka sig att det är fråga om en stor 121 industrilokalisering, exempelvis i Västernorrland eller i Västerbotten — vi kan ta det som exempel. Då kommer LO:s ledning och säger att man tycker att denna industri skall förläggas till Malmö. Skall man i det läget ta en politisk ståndpunkt eller skall man lyssna till den starka organisationen? Det är principfrågan, mina vänner. Jag beklagar att vi i alla fall nödgats åse det första steget på vandringen mot ett korporativt samhälle. Sedan, herr talman, har det också sagts att här är det inte fråga om lokaliseringspolitik. Det är väl ändå inte utan skäl som föredragande statsrådet var inne på att den här skolan skulle förläggas till Härnösand. I Härnösand finns erfarenhet av undervisning av hörselskadade. Där finns som bekant Kristinaskolan. I Härnösand kan man utan några omfattande investeringar klara lokalbehovet för den här gymnasieundervisningen. I Härnösand har man möjligheter att klara inackorderingsproblemet, något som också är väldigt viktigt. Men sist, herr talman, vill jag peka på en konsekvens av det beslut som en del vill fatta. Jag lade märke till att statsrådet Göransson sade att den här ändrade inställningen kan komma att medföra andra ställningstaganden också när det gäller specialskolorna. Kristinaskolan i Härnösand och skolan i Lund har alltså all anledning att känna sig oroade över utbildningsutskottets, som det heter, enhälliga åsikt i den här frågan. Det är en lokaliseringsfråga också när det gäller grundskolan, det skall vi ha i minnet.

Herr talman! Man skall vara försiktig med orden. Men nog frestas jag att påstå att detta var ett av de märkligaste anföranden jag har hört här i kammaren. En ledamot i konstitutionsutskottet står upp och tillrättavisar utbildningsutskottet för dess handläggning av en fråga, och anklagelsepunkten är att utbildningsutskottet tagit intryck av företrädare för organisationer som kommit till utskottet och framfört sina synpunkter. Får jag fråga Sven-Erik Nordin: Vad tjänar det till att ge enskilda och företrädare för organisationer tillfälle att komma inför ett riksdagsutskott och framföra åsikter på ett ärendes behandling, om man inte får ta intryck av detta? Det är en orimlig ordning. Jag har ärligt erkänt här att utgångspunkten från min sida, när vi började behandlingen av detta ärende, var att tillstyrka propositionens förslag om förläggning av ett hörselgymnasium till Härnösand. Sedan har företrädare för Härnösands kommun varit hos oss i utskottet och beskrivit sin utredning och sina förutsättningar, och de handikappades organisationer har varit hos oss. Vi har fått brev och skrivelser. Vi har försökt jämka ihop olika synpunkter och utifrån detta komma fram till ett ställningstagande. Det är väl det som utskottsarbetet går ut på! Vi har tagit intryck av en enig opinion bland de organisationer som företräder de människor som nu berörs av denna utbildning. Skall vi klandras för detta? Sedan säger Sven-Erik Nordin att det visst har kommit brev och telefonsamtal från andra handikappade som har en annan mening. Det Nr 52 betvivlar jag inte. Men får jag säga inför kammaren, att sedan utbildningsutskottet gjorde sitt ställningstagande och förordade Örebro, har OR jag fått många brev och telefonsamtal där man har tackat. Jag har inte fått en enda påringning från enskild företrädare för handikappade som har beklagat Åtgärder för elaper detta ställningstagande. Vi har byggt vårt ställningstagande inte på enskilda med handikapp i telefonsamtal och liknande, utan på det mycket ingående arbete som vi har detällmänna skol ägnat den här frågan i kontakten med företrädare för de berörda genom deras organisationer. Det tycker jag vi skall ha heder av och inte anklagelser av det här slaget. Sedan vill jag på förekommen anledning säga att i utbildningsutskottet står det var och en fritt att reservera sig mot varje beslut som fattas.
Herr talman! Jag vill faktiskt erinra Sven-Erik Nordin om att det i betänkandet behandlas fyra motioner som samtliga begär att riksgymnasiet för hörselskadade skall lokaliseras till Örebro. Det är väl ändå brukligt i utskotten att de behandlar motioner och t.o.m. tillstyrker dem.
Herr talman! Om Georg Andersson inte har fått några telefonsamtal med protester mot utbildningsutskottets ställningstagande, kan den enkla förklaringen till detta vara att man tycker att det är helt lönlöst att säga någonting. Det stod mycket tidigt klart att ”loppet var kört” i utbildningsutskottet. Observera vad Bengt Wiklund sade, nämligen att det inte var möjligt att reservera sig! Han sade faktiskt så. Det har väl sin alldeles speciella förhistoria, som Georg Andersson kanske kan berätta litet mera om. Jag hävdar bestämt att de politiska besluten skall fattas i det här huset. De skall inte styras av organisationer vid sidan av det folkvalda parlamentet. Det är min tolkning av den parlamentariska demokratin. Om det finns andra tolkningar, får de stå för dem som talar för dem, eller — kanske hellre — för dem som handlar efter dem.
Herr talman! Jag vill betyga att utbildningsutskottets ställningstagande när det gäller gymnasium för hörselskadade har gjorts i detta hus. Det har inte styrts av någon, men vi har tagit intryck av synpunkter som har redovisats inför utskottet. Vi kommer att fortsätta att arbeta på det sättet. Jag vill också upprepa det jag sade tidigare: Till dess att ett betänkande är justerat föreligger frihet för var och en i utskottet att anmäla reservation. Så arbetar vi.
Herr talman! Det är kanske överflödigt att tvista ytterligare, men jag vill säga att jag byggde mycket av mitt anförande på vad Georg Andersson 123 ordagrant sade. Han sade nämligen att utskottet först var inne på att följa propositionen, men att man sedan fick uppvaktningar från handikapporganisationerna, och då beslöt man att inta en annan ståndpunkt. Det var ett så pass märkligt uttalande av Georg Andersson, att jag inte kunde undgå att ta upp det här i debatten. Jag tyckte faktiskt att yttrandet underförstått var ett angrepp på den parlamentariska demokratin. Om Georg Andersson hade beskrivit det hela på ett annat sätt och sagt att det väckts motioner som var så väl underbyggda att man måste ta all hänsyn till dem, då hade saken varit i ett annat läge, och jag skulle då inte ha riktat så hårda ord till Georg Andersson som jag faktiskt tvingades göra.
Herr talman! Jag vill bara till Sven-Erik Nordin lämna den uppgiften, att när jag talar om den konsekvens som jag kan se för specialskolan framöver till följd av riksdagens beslut, så handlar det inte om specialskolans lokalisering eller om att skolan i Härnösand eller i Lund skulle flytta till Örebro eller någon annan ort, utan jag talar om den pedagogiska inriktningen för specialskolan. Från flera talare i kväll har det framhållits att beslutet i realiteten innebär en markering av integrationen. Både Lennart Bladh, som företrädare för en av de stora organisationer som har nämnts här, och Lars Hjertén har med en viss emfas framhållit att det faktiskt är detta som lokaliseringen till Örebro innebär. Med tanke på att specialskolan under en följd av år — närmare bestämt under 15 år — har strävat mot en stark specialisering med en teckenspråkig inriktning för eleverna, både i undervisning och i fritidsliv, måste man vara medveten om att det här har skett en svängning. Den måste rimligen så småningom få konsekvenser för specialskolan, där det också för de elever som är på grundskolenivå naturligtvis är så att gränserna flyter: man är icke enbart teckenspråkig eller enbart beroende av oral kommunikation.

Herr talman! Det sista som sades från statsrådsbänken skulle möjligen kunna tolkas så att statsrådet inte riktigt menade vad han sade i sitt första anförande. I så fall har ju den här debatten tjänat sitt syfte. Man kan alltså känna sig lugn när det gäller specialskolan i Härnösand. Detsamma skulle gälla skolan i Lund. Jag skall naturligtvis vara uppmärksam på vad som händer framöver i frågan.
Herr talman! Ja, Sven-Erik Nordin, jag menade faktiskt vad jag sade. För mig är skola inte bara ett skolhus som står på en plats någonstans utan också en verksamhet. Det var verksamheten jag talade om.

Herr talman! För oss i Västernorrland var det ett mycket välkommet besked när regeringen tidigt i höstas i sin proposition föreslog att den gymnasiala utbildningen för hörselskadade med riksrekrytering skulle Nr 52 förläggas till Härnösand. Särskilt mot bakgrund av Härnösands traditioner Måndagen den och förutsättningar samt det behov av sysselsättning som finns i länet var 19 december 1983 beskedet mycket glädjande. Men glädjen blev mycket kort. Efter att ha hört diskussionen här har jag begärt ordet. Snart nåddes vi av Åtgärder för elever det för flertalet av riksdagens ledamöter överraskande beskedet att med handikapp i utbildningsutskottet i det här fallet inte skulle följa regeringens proposition. derallmännaskol= Vi skall komma ihåg att bakgrunden till propositionen är integrationsutredningen, där representanter för centern, moderaterna och socialdemokraterna samt de berörda handikapporganisationerna ingick. Enligt utredningen var det svårt att exakt säga hur många hörselskadade barn och ungdomar vi har. Utredningen konstaterade att utbildningsutbudet för den gruppen inte var lika samlat som när det gällde de döva och gravt hörselskadade. Man framhöll i utredningen vikten av regionsamarbete; t.ex. borde flera län kunna samarbeta, så att man på en plats inom regionen erbjöd utbildning för hörselskadade, och på annan anpassad utbildning osv. Ur lokaliseringssynpunkt innebär alltså propositionen glädje för oss. Statsrådet Göransson föreslår Härnösand, där vi skulle få en gymnasieskola med riksrekrytering. Härnösand har, som jag sade tidigare, traditioner på det här området. Där finns en specialskola för döva och hörselskadade och en av statens skolor för vuxna — det finns bara en till sådan skola. Som framgår av propositionen skulle bostadsfrågan lätt kunna lösas i Härnösand. Vi blev alla förvånade då det visade sig att det i utskottet inte fanns stöd, i varje fall inte tillräckligt stöd, för regeringens proposition på denna punkt. Nu har ett enigt utskott frångått propositionens ställningstagande. Vi har hört att det kommit fram en ny syn på integrationen. Det skulle föra för långt att diskutera det nu. Men uppenbart är att vi har haft en integrationsutredning med allsidig sammansättning, och det har framlagts en proposition. Därefter har man ändrat synen på integrationen mellan döva, hörselskadade och hörande, och nu skall skolan i stället förläggas till Örebro. Jag tycker att det är en anmärkningsvärt snabb åsiktsförändring, särskilt som frågan var väl penetrerad förut. Låt mig, herr talman, säga några ord om lokaliseringen. Det här är inte en lokaliseringsfråga, har det sagts från flera håll. Det kunde man säga om väldigt mycket. Men hur som helst är det här lokaliseringsfrågor. Under den tid riksdagen var på Sergels torg diskuterade vi många gånger lokalisering av statliga verk, myndigheter och annat. Skulle vi då ha följt de åsikter som framfördes från olika verk och även av dem som så att säga nyttjar verkets tjänster, skulle vi inte ha fått en enda lokalisering till Norrland. Jag tror att det är farligt om vi nu ändrar vår syn så att så snart det reses ett motstånd mot lokalisering till Norrland, faller man undan för det. Det får helt enkelt inte bli så. Jag vill inte säga att det är bara lokaliseringssynpunkter som varit avgörande här, utan jag får väl tro att det också varit en annan syn på integration. Men eventuellt kan det hela vara beroende av flera faktorer. Jag vill, herr talman, instämma i vad statsrådet skriver i sin proposition och i Övrigt instämma med dem som yrkat att vi skall följa propositionen. 125 Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen när det gäller mom. 2 i utskottets betänkande.

Herr talman! Sven-Erik Nordin fällde ett par så anmärkningsvärda uttalanden, framför allt i sitt första inlägg, att jag vill något kommentera dem. Sven-Erik Nordin sade att det tidigt var klart att loppet var kört och att vi nu har tagit första steget på vandringen mot ett korporativt samhälle. Så var det inte alls, Sven-Erik Nordin. När jag satte mig ner i utskottet för att börja den här behandlingen hade jag inte tagit ställning, utan jag menade att vi mycket noga skulle lyssna på uppvaktningarna och mycket noggrant tränga in i materialet. Jag hade ingen bindning till något av de två huvudalternativ som fanns med i bilden. Det är väl just på detta sätt som man måste jobba i riksdagsutskotten — mycket noga lyssna på alla berörda och sedan ta ställning. Vad skulle vi ha sagt till alla de föräldrarepresentanter, representanter för de hörselskadade barnen och alla andra som uppvaktade oss, om vi hade stått fast vid regeringens förslag? Skulle vi ha sagt: Visserligen vill ni allihop lägga utbildningen i Örebro, och visserligen blir det inte dyrare i Örebro, men vi struntar i det, för nu har regeringen lagt en proposition, och den stödjer vi oavsett vad ni tycker. Jag undrar vad de hade sagt om vi hade argumenterat på det sättet. Nu sade vii stället: Det allra mesta talar mycket klart för att det är en fördel att lägga utbildningen i Örebro, och då ställer vi upp för det i utskottet. Detta har inte ett dyft med korporativism att göra. Frågan om korporativism, Sven-Erik Nordin, är alldeles för allvarlig för att behandlas på ett så lättsinnigt sätt. Det är väl just på detta sätt som man skall göra: först lyssna och sedan ta ställning. Till sist vill jag också säga att jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att en ledamot i utbildningsutskottet är med om ett enhälligt beslut där, för att efteråt agera precis tvärtemot. Det har ju inte tillkommit något nytt. Jag har full förståelse och respekt för Bengt Wiklunds vånda i den här frågan, och jag hade haft full förståelse och respekt om Bengt Wiklund i utskottet hade reserverat sig till förmån för Härnösand. Men det sätt som Bengt Wiklund nu agerar på tycker jag inte förtjänar särskilt stor respekt. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nu är utskottsledamöterna på reträtt så det stänker om det! Korporativism är alldeles för allvarlig för att behandlas på detta lättvindiga sätt, sade Jörgen Ullenhag. Ja, det instämmer jag helt och hållet i. Men ge då, Jörgen Ullenhag, inte skäl till att misstänka att ert utskott är inne på den vägen! Var och en som har vistats i detta hus den senaste månaden har inte kunnat undgå att märka att just turerna kring utbildningsutskottets behandling av den här propositionen har varit mer än lovligt märkliga. Det har hela tiden sipprat ut vad som har hänt, och historiebeskrivningen har inte heller på något sätt jävats i debatten. Utskottet har tagit stor och avgörande hänsyn därför att man fått uppvaktningar av riksorganisationer på området. Det var ändock detta som spelade roll. Och låt oss då se vad som händer i utbildningsutskottets sammanträdeslokaler under åren som kommer. Jag tror ändå att den här debatten kanske blivit ett litet varningstecken.

Herr talman! Till Bengt Wiklund vill jag först säga att jag självfallet tror Bengt Wiklund på hans ord om hans roll i denna fråga. Men jag tycker fortfarande att det är mycket anmärkningsvärt att man sitter med vid utskottssammanträdet och pläderar för en förläggning och att man några dagar senare går på en annan linje, utan att det har tillkommit någonting nytt ifrågan. Det var det som var min poäng, och jag är inte ensam om att tycka att det är ett något underligt agerande. Till Sven-Erik Nordin vill jag säga: Skulle vi inte ha lyssnat på alla dem som uppvaktat oss? Skulle vi ha sagt till dem att vi struntar i det ni säger? Visserligen ligger det mycket i det ni säger, visserligen tar ni fram mycket nytt material och kommer med nya synpunkter, men vi lyssnar inte på er, för regeringen har lagt fram en proposition som säger någonting annat. Någon måtta på flatheten inför regeringen får det väl ändå vara, Sven-Erik Nordin.

Herr talman! Jörgen Ullenhag tog då ingen poäng i sitt senaste anförande. Jag måste bekänna en sak öppet och ärligt: Även en socialdemokratisk regering kan lägga fram bra förslag.

Herr talman! De moderata ledamöterna i utbildningsutskottet har reserverat sig mot finansieringen av det föreliggande förslaget om bred utbildning i datafrågor. Vi gör det trots att vi tycker att detta är ett mycket angeläget område. Datatekniken har kommit för att stanna. Om Sverige skall klara sig i den framtida konkurrensen måste vi ha så goda kunskaper som möjligt om datateknikens utveckling, liksom om dess tillämpning och användning i vårt samhälle. Utvecklingen går på det här området mycket snabbt, för att inte säga oerhört snabbt. Detta har naturligtvis bidragit till att datateknikens utveckling och användning hos många skapat tvekan och oro både vad gäller den personliga integriteten och samhällsutvecklingen i stort. Detta understryker behovet av ökad grundutbildning och allmän information om datatekniken. Men enligt vår uppfattning måste prioriteringarna inom utbildningsområdet, med tanke på de knappa resurser som står till förfogande, göras så, att ungdomsskolan skyddas så långt det är möjligt. Tillgängliga resurser måste satsas på att förbättra utbildningen i datafrågor såväl inom grundoch gymnasieskolan som inom universitet och högskolor. Däremot anser vi att den breda utbildning i datafrågor genom studiecirklar som föreslås i propositionen utan problem bör kunna anordnas inom de anslag som redan beslutats för vuxenutbildningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Regering och riksdagsmajoritet har nu återigen varit framme med nedskärningskniven. Den här gången är det den breda utbildningen i datafrågor, som alla nog är överens om behövs, som får stryka på foten. 10 miljoner har datadelegationen föreslagit att det skall anslås till olika aktiviteter för att höja kunskapsnivån hos svenska folket när det gäller datatekniken. Detta var ett minimum och en summa som alla partier och arbetsmarknadens företrädare i datadelegationen ansåg borde anslås för detta ändamål. Regeringen vill endast anslå en dryg tredjedel av detta belopp, och utbildningsutskottets majoritet följer regeringen. Kritiken är mycket stark emot denna prutning. Bl. a. anser ordföranden i LO:s datautskott, Birgitta Frejhagen, att denna satsning är på tok för liten. Enligt tidningen Computer Sweden säger hon: ”Jag tycker att politikerna i kanslihuset ännu inte är tillräckligt medvetna och intresserade, när det gäller den samhällsomvälvning som datatekniken innebär.” Jag kan instämma i hennes konstaterande — och kanske bara tillägga att en viss datautbildning nog inte skulle skada för utbildningsdepartementet och dess handläggare. Datadelegationen har bl.a. föreslagit att medel skall anslås för vissa pilotprojekt i olika kommuner. Den här försöksverksamheten, som skall pröva olika modeller för att nå ut med kunskap om datatekniken till människor, är väl så viktig som anslagen till studieförbunden. Kunskapen om datatekniken måste nå ut till många fler än till dem som frivilligt söker sig till studieförbundens olika kurser. Vad man då måste pröva är olika vägar att nå ut till många människor. Om vi inte mycket snart åtminstone sätter i gång sådana här försök, kommer vi att få mycket stora kunskapsklyftor mellan en liten välutbildad elit och den stora allmänheten. Detta gäller då en teknik vars användning i mycket stor utsträckning kommer att forma det framtida samhället. Dessa pilotprojekt och deras finansiering berörs inte av regeringen i tilläggsbudgeten. Man behandlar enbart anslagen till studieförbunden, och också dessa får vidkännas nedskärningar. Inte heller utskottet behandlar pilotprojekten. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman vad detta beror på. Anser ni att denna fråga är ointressant och oviktig? Eller avser regeringen att återkomma med förslag? Det vore bra att få besked på den punkten. Så som den socialdemokratiska regeringen denna höst har hanterat datafrågorna kan man konstatera att regeringen prioriterar tekniken och nonchalerar frågan om människors möjligheter att förstå och påverka denna teknik. Det är tydligt, både i detta förslag och i regeringsförslaget om mikroelektronikprogrammet. När vi i datadelegationen behandlade det nu aktuella anslaget tog vi faktiskt redan då hänsyn till det statsfinansiella läget. Det är alltså ett förslag till oförändrat anslag, vilket i realiteten innebär ett minskat anslag jämfört med budgetåret 1982/83. Men tydligen måste det finnas en prutmån i alla anslag, så att regeringen kan visa sitt sparnit. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 från centern och vpk, som innebär ett anslag som överensstämmer med datadelegationens förslag.

Herr talman! Datoriseringen har ibland jämförts med den industriella revolutionen. I varje fall innebär den mycket genomgripande förändringar i vårt samhälle. Den påverkar sysselsättning, den påverkar arbetsmiljö och den påverkar också demokratin i vårt samhälle. Många uttalar oro för att vi får ett framtidssamhälle där den verkliga makten ligger i händerna på dem som behärskar datatekniken och som behärskar datorerna. Helt klart är i alla fall att om vi skall kunna bibehålla ett brett folkinflytande i samhället och i näringslivet, då är det viktigt med de många människornas kunskap på dataområdet. Här gäller i allra högsta grad uttalandet att kunskap är makt. Det är därför som det är väldigt viktigt att vi nu satsar på en bred utbildning på dataområdet. Det är, vill jag påstå, en av våra viktigaste demokratifrågor just nu. Herr talman! Att moderaterna är ointresserade på den här punkten förvånar inte; att sprida kunskap och makt har aldrig varit deras hjärtefråga. Men desto mera förvånar det mig att socialdemokraterna är så ointresserade. Socialdemokraterna har liksom centerpartiet alltid kämpat för att sprida makten i samhället genom att sprida kunskapen. Varför sviker socialdemokraterna nu? Varför sviker socialdemokraterna i en av vår tids viktigaste demokratioch folkbildningsfrågor? Herr talman! Vi har i motion och i reservation följt upp datadelegationens förslag när det gäller breddutbildning inkl. pilotprojekt. Det är sorgligt att vi har tvingats framföra vår uppfattning i form av en reservation till utskottets betänkande, men jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Pär Granstedt säger att vi är ointresserade av datautbildning. Vi vill inte sprida kunskap och makt, säger han. Pär Granstedt vet tydligen inte vad han talar om. Han tycks inte ha lyssnat på vad jag sade i mitt anförande, där jag betonade att vi tycker det är utomordentligt viktigt med datautbildning och att vi anser att datautbildningen därför skulle ha en särskilt prioriterad ställning i grundskolan, i gymnasieskolan och i högskolorna — men att man borde kunna klara av det här lilla anslaget inom vuxenstudiestödets ram. Man kan inte påstå att ett anslag på 60 kr. per studietimme kommer att avgöra om en kurs kommer till eller ej. Satsningen innebär ju egentligen bara en enda krona per vuxen arbetande individ i det här samhället, och i en budget på hundratals miljoner kronor, som vuxenutbildningsbudgeten omfattar, är det närmast fråga om felräkningspengar. Därför tycker jag att vad Pär Granstedt sade var väldigt illa underbyggt.
Herr talman! Vad man vill framgår inte bara av vad man säger utan av vad man faktiskt står för. Vad moderaterna står för i det här fallet framgår av reservation nr 1— det är blankt avslag på extra resurser på det här området. Det förslag som vi nu behandlar innebär extra stimulansbidrag, resurser för pilotprojekt till dataområdet. Moderaternas förslag innebär i praktiken att man inte kan ge den här typen av studier annat stöd än det som utgår för andra cirklar. Det är alltså en stimulans till datastudier som moderaterna inte vill vara med på. Det är moderaternas intresse i praktisk handling!
Herr talman! Pär Granstedt kommer med sedvanliga centerpartistiska klyschor, enligt min uppfattning. Det är ju faktiskt så, herr talman, att den här typen av utbildning måste koncentreras till alla dem som vi kan nå inom vårt utbildningsväsende. Påståendet att man kan förändra samhällsbilden genom datatekniken och användningen av data genom några fåtal studiekurser inom studieförbunden är inte riktigt. Jag vidhåller vad jag sade tidigare, att den här satsningen på 3,5 milj.kr. kommer att betyda väldigt litet i det här sammanhanget. Vi anser att man kan klara av detta inom en så pass stor budget som vuxenutbildningen har utan några som helst problem.

Herr talman! Efter denna borgerliga träta, där de bägge ledamöterna enligt min mening överdrev i sin argumentation, skall jag ge utskottsmajoritetens syn på den här frågan. Jag tycker det är angeläget med den breda utbildning i datafrågor som i dag bedrivs inom studieförbunden. Många skäl talar nämligen för att kunskaper om datorer och deras användning framöver inte får överlåtas på några få dataexperter. Om många människor i samhället får kunskaper om datorer ökas möjligheterna att styra datautvecklingen. Jag tror att vi på så sätt förhindrar en ny kunskapsklyfta mellan dem som i sin yrkesutbildning får datakunskap och andra. Utskottets majoritet har därför med tillfredsställelse noterat att regeringen även för detta budgetår föreslår medel för bred utbildning i datafrågor. I propositionen anvisas ett anslag på 3,5 milj.kr. att fördelas mellan studieförbunden för, som det står, cirklar som behandlar såväl datateknik som användningen av tekniken och konsekvenserna av denna användning för enskilda människor, organisationer och samhälle. Datadelegationen har som nämnts tidigare bedömt anslagsbehovet till 10 milj.kr. innefattande bidrag även till s.k. pilotprojekt i några kommuner. Det finns i och för sig ingen anledning att ifrågasätta bedömningen att behovet av anslag är så stort. Men i ett läge där vi av statsfinansiella skäl måste göra besparingar på nästan alla andra områden kan inte utskottet tillstyrka förslag om större belopp än vad regeringen har förordat. Jag är dock övertygad om att det belopp utskottet nu tillstyrker kommer att ge möjligheter till en omfattande verksamhet. I reservation 1 avstyrker moderaterna regeringens begäran om medel för bred utbildning i datafrågor. Jag tycker det finns anledning att beklaga att moderaterna inte vill ge detta stöd till folkbildningens insatser för att öka datakunskaperna. Rune Rydén säger att det handlar om finansiering och inte om intresse för hur mycket verksamhet som skall bedrivas. Men frågan är om inte ett helt borttagande av bidragen skulle innebära en alltför hård ekonomisk situation för studieförbunden. I reservation 2 föreslår centern och vpk att sammanlagt 10 milj.kr. skall anvisas. Jag instämmer, som jag sade tidigare, när det gäller önskvärdheten av ett så stort anslag, men vi har som sagt att ta hänsyn till landets finanser. I sitt inledande anförande undrade Marie-Ann Johansson om vi ansåg dessa pilotprojekt ointressanta eller oviktiga och om det var enda anledningen till att vi inte förespråkade ett bidrag till dem. Så är det inte. Att ta hänsyn till den ekonomiska verkligheten och inte kunna genomföra allt som man tycker är viktigt är inte detsamma som att säga att det är ointressant. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2 samt bifall till utskottets hemställan i dess helhet.